Herr talman! Herr Hagberg.i Borlänge har frågat mig om jag är beredd att under innevarande riksmöte framlägga förslag om extra bolagsskatt i syfte att dels möjliggöra en uppräkning av den statliga kompensationen till kommunerna för åren 1976 och 1977, dels förstärka statliga bidrag i fråga om den statliga delen av bostadsstödet samt ett statligt grundbidrag för utgivandet av kommunala bostadstillägg till folkpensionärerna. Herr Bohman har vidare frågat mig om vilka åtgärder regeringen är beredd att vidtaga för att snabbt bemästra de ekonomiska svårigheter som drabbat kommuner och landsting genom regeringens ekonomiska politik. Jag avser att besvara interpellationerna i ett sammanhang. Under februari månad i år träffades en överenskommelse mellan regeringen och kommunförbunden som bl.a. gick ut på att styrelserna i de båda förbunden skulle rekommendera primäroch landstingskommunerna att under tvåårsperioden 1976-1977 begränsa de kommunala skattehöjningarna. Skulle en höjning vara oundviklig bör den under tvåårsperioden begränsas till sammanlagt 1 kr. räknat på den sammanlagda kommunaloch landstingsskatten. För att möjliggöra detta tillskjuter staten sammanlagt 1,2 miljarder kronor, vilket i kommunal utdebitering motsvarar ca 1 kr. per skattekrona. Vidare har under oktober månad i år en överenskommelse träffats mellan regeringen och Svenska kommunförbundet angående utbyggnaden av kommunernas barnomsorg. För att ge kommunerna ekonomiska möjligheter att genomföra denna utbyggnad kommer riksdagen att i enlighet med överenskommelsen föreläggas förslag om en väsentlig förstärkning av statsbidragen till denna verksamhet. Detta innebär att staten i huvudsak svarar för kommunernas ökade kostnader för utbyggnaden under åren 1976-1980. Jag vill även erinra om de överenskommelser som tidigare i år träffats med sjukvårdshuvudmännen om vissa finansieringsfrågor inom sjukvård och mentalvård. Enligt de bedömningar som kunnat göras innebär dessa nya åtaganden från statsmakternas sida jämte den förutsedda utvecklingen av kommunernas skatteinkomster att dessa kommer att kunna fullfölja de planer som dokumenterats i bl.a. KELP-undersökningarna. Utdebiteringen till kommuner och landsting förutses visserligen komma att öka med ca 85 öre under 1976, men enligt vad som nu kan bedömas kommer behovet av skattehöjningar under 1977 att bli markant lägre. Framtidsutsikterna för den kommunala ekonomin är på samma sätt som för vår ekonomi i allmänhet besvärande men ger inte anledning till den djupa pessimism som herr Bohmans interpellation ger intryck av. I fråga om herr Hagbergs i Borlänge interpellation vill jag dessutom framhålla att reglerna för avsättning till arbetsmiljöfond och särskild investeringsfond utformats så att avdragsrätten inte medför någon definitiv skattelättnad för företagen utan endast ett tidigareläggande av avdragsmöjligheter. Den ökade skattekredit som företagen därvid fått åtnjuta motvägs delvis av den ränteförlust de fått vidkännas på belopp som inbetalats till riksbanken. Härjämte bör observeras att de avsatta medlen är avsedda — och de har även i stor utsträckning redan använts — för sådana syften som kommer stat och kommun till godo i form av ökad aktivitet inom näringslivet och ökad sysselsättning. I fråga om medel avsatta till arbetsmiljöfond har därjämte arbetsmiljön kunnat förbättras i hög grad. Jag vill också peka på att en långsiktig bedömning av kommunernas ekonomiska situation görs inom kommunalekonomiska utredningen och att regeringen inom kort kommer att tillkalla en särskild utredning för att se över det kommunala skatteutjämningssystemet. Jag vill erinra om att finansieringen av både kommunernas och statens utgifter i sista hand faller tillbaka på samma hushåll och samma företag. Man kan inte förändra den totalt givna ramen genom omfördelningar av kostnadsansvaret mellan den offentliga sektorns olika delar.

Herr talman! Den aktuella ekonomiska situationen för kommuner och landsting motiverar särskilda åtgärder från statens sida. Ett framträdande drag är att skatteinkomsterna från företagen minskar. Frågan om en extra bolagsskatt för att möjliggöra ökade statliga insatser i syfte att lätta trycket på kommunernas ekonomi har tagits upp i en interpellation av herr Hag = Nr 23 berg i Borlänge. Då han på grund av sjukdom är förhindrad att ta emot Tisdagen den svaret har det fallit på min lott att göra detta. Jag tackar finansministern 18 november 1975 för svaret och vill kommentera frågeställningen. Något egentligt svar på de frågor som ställts i interpellationen lämnar visserligen inte herr — Om åtgärder för att Sträng, men han menar tydligen att det mellan raderna skall framgå bemästra ekonoatt han inte avser framlägga att något förslag om särskild bolagsbeskatt — miska svårigheter i ning, vilket jag beklagar. kommuner och Kommuner och landsting har i dessa dagar lagt fram sina budgetförslag — landsting, m.m. för 1976. Det visar sig att den ram för skattehöjningen under två år som drogs upp i överenskommelsen mellan staten och kommunförbunden i stort sett redan tagits i anspråk för det första året. I den proposition som finansministern förelade riksdagen hette det bl.a.: ”Överenskommelsen innebär att eventuella kommunalskattehöjningar under dessa år skall företas endast i tvingande fall och då maximeras till sammanlagt 1 krona räknat på den sammanlagda kommunaloch landstingsskatten.” Tvingande fall har tydligen förelegat i de allra flesta kommuner och landsting. 38 96 av kommunerna och 74 96 av landstingen har aviserat skattehöjningar. Finansministern beräknar nu den genomsnittliga skattehöjningen för 1976 till 85 öre. Då skall man komma ihåg att i vissa kommuner är den sammanlagda skattehöjningen betydligt högre. Åtskilliga kommuner har tillsammans med landstingsskatten tvingats ta hela kronan i anspråk och mera till. Uttrycket ”eventuella kommunalskattehöjningar under dessa år” verkar mot bakgrunden av dessa fakta en aning verklighetsfrämmande. När finansministern hävdar att behovet av skattehöjningar under 1977 kommer att bli markant lägre, så måste jag ställa frågan: På vilka grunder gör finansministern denna bedömning? Inget har såvitt jag kunnat finna framkommit i samband med kommunernas budgetbehandling som talar för att så skulle bli fallet. Tvärtom har man på många håll tvingats att pruta hårt på angelägna uppgifter redan för att stanna vid de nu föreslagna skattehöjningarna. Men behoven kvarstår. Kostnadsökningarna fortsätter. Att kommunerna skulle klara ekonomin med en skattehöjning för 1977 på endast de återstående 15 örena av den angivna ramen är det väl ingen som tror. Risk finns nog för att finansministern också nästa höst vid det här laget tvingas konstatera att kommunalskatterna stigit mer än vad han beräknat. Frågan om företagens skatter är viktig när man skall bedöma den kommunalekonomiska situationen. Länsstyrelsernas skattestatistik visar att kommunernas skatteintäkter från företagen minskar med en tredjedel. Herr Hagberg har i interpellationen redovisat några siffror från sitt hemlän, Kopparbergs län. Borlänge kommun har exempelvis endast hälften så stor skatteinkomst från Stora Kopparberg för 1975 som för 1974. Skillnaden på ca 7 milj.kr. har givetvis stor betydelse för kommunens och landstingets ekonomi. Det finns också andra liknande exempel. I Västerås kommun minskade bolagens beskattningsbara inkomster med 40 96. 79 Man kommer naturligtvis inte ifrån att skattepolitiken i stort påverkar kommunernas ekonomi. Omläggningen av statsskatten genom Hagauppgörelserna har kostat kommunerna en hel del. Följden blir att kommunalskatter och taxor drivs i höjden. De generösa avdragsmöjligheterna, som på senare tid fått stor uppmärksamhet, undandrar också betydande belopp från beskattning. Till detta kommer så företagens avdragsgilla avsättningar till fonder. Finansministern vill inte se avdragsrätten för avsättning till arbetsmiljöfond och särskild investeringsfond som någon definitiv skattelättnad för företagen. Klart är emellertid att i nuläget undandras betydande belopp från beskattning. Ett syfte med fonderna har angetts vara att kapa s.k. övervinster, som annars skulle beskattas. Vid halvårsskiftet i år uppgick avsättningarna till arbetsmiljöfond och särskild investeringsfond till sammanlagt 3,8 miljarder kronor. Med en utdebitering på 25 kr. motsvarar detta 950 miljoner i kommunalskatt, som kommunerna går miste om. Tendensen att kommunernas skatteinkomster minskas kan alltså inte bestridas. Det är också en ringa tröst för kommunerna i deras aktuella bekymmer att företagens skattekredit delvis motvägs av den ränteförlust de får vidkännas, som herr Sträng anför. Det ger inte kommunerna några inkomster. Utöver överenskommelsen mellan regeringen och kommunförbunden rörande skattehöjningarna under en tvåårsperiod och statsbidraget på 1,2 miljarder kronor åberopar herr Sträng i svaret den nyligen träffade uppgörelsen om utbyggnaden av kommunernas barnomsorg. Kommunalmän har uttalat farhågor för att statens insatser blir otillräckliga, och framför allt innebär inte uppgörelsen någon lösning på de problem kommunerna redan har. Barntillsynen tillhör de angelägna men också för kommunerna kostnadskrävande uppgifterna. Vi har länge från vänsterpartiet kommunisterna hävdat att staten borde — oberoende av utredningen om den framtida kostnadsfördelningen mellan stat och kommun — svara för personalkostnaderna vid barnstugorna. Andra områden som vi aktualiserat är förstärkta bidrag för bostadsstödet och ett statligt grundbidrag för kommunala bostadstillägg till pensionärerna. Till detta kommer behovet av en uppräkning av den statliga kompensationen till kommunerna som en följd av de minskade skatteintäkterna genom fondavsättningar. Herr Sträng brukar alltid efterlysa var pengarna skall tas och i interpellationen pekas på möjligheten att ta ut en extra bolagsskatt. Den frågan går finansministern inte in på och jag måste fråga: Varför vill inte herr Sträng tänka sig den utvägen? Slutligen säger finansministern i sitt svar att finansieringen av både kommunernas och statens utgifter i sista hand faller tillbaka på samma hushåll och samma företag. Han menar att omfördelningar av kostnadsansvaret mellan den offentliga sektorns olika delar inte förändrar den totalt givna ramen. Men, herr Sträng, bärkraften inom hushållen är mycket olika. Bolagen kommer lindrigt undan. Höginkomsttagare kan utnyttja avdrag. De vanliga inkomsttagarna drabbas hårt, och särskilt pressande = Nr 23 är det för låginkomsttagarna. Skatternas konstruktion markerar ytterligare detta förhållande. Åtgärder som driver upp kommunalskatterna drabbar de lägre inkomsttagarna hårdast och, omvänt: om kommunalskatterna. = kan hållas tillbaka gynnar detta främst låginkomsttagarna. Om åtgärder för att I tidskriften Ekonomisk Debatt nr 7 hävdar professor Carsten Welinder — bemästra ekonoatt vid en beräknad kommunal utdebitering av 26 kr. för 1976 blir — miska svårigheter i först vid 80 000 kr. beskattningsbar inkomst kommunalskatt och statlig — kommuner och skatt lika. Detta visar klart att kommunalskatten är den tyngsta av de = landsting, m.m. båda skatterna för det stora flertalet inkomsttagare. Därför är det nödvändigt med åtgärder för att lätta det ekonomiska trycket på kommuner och landsting. Genom en extra bolagsskatt borde detta vara möjligt. Tyvärr är tydligen inte finansministern beredd att ta detta steg, vilket jag än en gång beklagar.

Herr talman! I min interpellation frågade jag finansministern vilka åtgärder regeringen var beredd att vidta för att snabbt bemästra de svårigheter som regeringens ekonomiska politik har medfört för kommuner och landsting. Finansministerns svar var i stort sett ett goddag yxskaft —- med det tillägget att jag har varit alltför pessimistisk i min skildring av den kommunala verkligheten. Månne det? Vad har jag då sagt i interpellationen! Jo, följande. För det första att en genomsnittlig inkomsttagare i dag i kommunalskatt betalar ungefär 10000 kr. medan motsvarande belopp för 15 år sedan var omkring 2 500 kr., en fyrdubbling på något mer än ett decennium. För det andra att kommunernas ekonomi bara till en liten del påverkas av deras eget handlande och deras egna politiska och sociala ambitioner. Nära 80 26 av kommunernas verksamhet bestäms av statliga beslut. För det tredje har jag påmint om hur de s.k. Hagauppgörelserna lett till en avsevärd försvagning av den kommunala ekonomin och motsvarande förstärkning av den statliga. Kostnadsfördelningen mellan dessa två kollektiv har alltså starkt förskjutits samtidigt som den långsiktiga planeringen inom kommunerna har försvårats. För det fjärde har jag påvisat hur de förutsättningar som överenskommelsen om kommunalt skattestopp byggde på i flera hänseenden förändrats. Nya statliga beslut har gjort det svårare för kommunerna att följa upp överenskommelserna. För det femte har jag påmint om att den tvååriga eftersläpningen i fråga om statens utbetalningar av kommunala skattemedel medför att staten tjänar och kommunerna förlorar på transaktionen. För det sjätte har jag hänvisat till att nya förslag till höjda löneskatter är aktuella och att dessa är än mer ägnade att urholka kommunernas ekonomiska situation, samtidigt som nya krav gör sig gällande på kom 81 Är det, herr finansminister Gunnar Sträng, något i den här skildringen som inte stämmer? Är det inte verkligheten som jag har tecknat och vad är det som är alltför pessimistiskt, för att citera herr Sträng själv, i den här skildringen? Jag tycker att det finns anledning att påminna om att just dessa problem ägnades mycket stor uppmärksamhet på socialdemokraternas kongress för någon månad sedan. Vid kongressen — jag citerar ur en tidning — ”strömmade bekymrade socialdemokratiska representanter för landsting och primärkommuner upp i talarstolen för att tala om för de församlade ombuden hur de ekonomiska problemen höll på att växa dem och andra över huvudet”. Kurt Ward — och det är ju inte någon vem som helst — talade om ”skrämmande siffror”. De kommunala uppgifterna kommer att öka. ”Redan gjorda åtaganden och redan fastlagda målsättningar” kommer att kräva stora insatser. ”Det är nödvändigt att komma fram till en lösning av de ekonomiska problemen på lång sikt.” Utredningsmaskineriet mal alltför långsamt. Olov Lekberg - även han en tung man — förklarade att kommunmännen inte längre kunde nöja sig med att ”stillsamt vänta”. ”Vi måste få besked om hur fördelningen av tillgängliga resurser mellan stat, landsting och kommuner skall ordnas.” Och, som sagt, många andra aktiva socialdemokratiska kommunalmän instämde i klagokören och begärde att få veta vilka åtgärder som regeringen fundrade på. Varför har det nu blivit på det här sättet? Ja, jag har i interpellationen pekat på de viktigaste orsakerna, men jag vill ytterligare tillägga följande. 1. Visst har statsmakterna många gånger — men långt ifrån alltid — när de lagt nya uppgifter på kommunerna samtidigt strävat efter att genom bidrag täcka utgifterna. Men sedan har kalkylerna inte hållit. Prognoserna har inte stämt. Utvecklingen har som vanligt blivit en annan än den planerarna förutsatt. Och i stor utsträckning har det berott på den politik för vilken statsmakterna och inte kommunerna burit ansvaret. 2. Hela statsbidragssystemet har konstruerats — och jag citerar finansminister Sträng personligen - ”med syfte att direkt stimulera en ökad kommunal aktivitet inom en viss sektor. Det kan sålunda hävdas att statsmakterna genom utformningen av bidragssystemen drivit på den kommunala utgiftsexpansionen.” Bidragen bygger på villkor, som vid sin närmare utformning hos resp. verk och myndigheter ytterligare har byggts ut med allmänna och speciella regler, som ofta verkat fördyrande för kommunerna på kapitalsidan och på driftsidan. Sparsamma och praktiska kommunalmän med kännedom om de lokala förhållandena och medvetna om olika besparingsmöjligheter har ofta varit förhindrade att ta till vara dessa. De har varit låsta av de statliga standardkraven, om de över huvud taget skulle kunna påräkna något bidrag. Det administrativa kontrollförfarandet på både den statliga och kommunala sidan har också medverkat till att kostnaderna gått i höjden. Det här är ju finansministern själv medveten om. Vi har diskuterat den här frågan flera gånger, herr Sträng och jag. Och jag har ett livligt minne av hur jag för fem år sedan berömde finansministern för hans då gjorda medgivande att en stor del av de kommunala utgiftsökningarna sammanhängde med regeringens och riksdagens beslut. I finansplanen 1971 förordade finansminister Sträng att alla centrala beslut som kunde få kostnadsföljder för kommunerna skulle ”noggrant prövas också med hänsyn till sina finansieringsoch skattekonsekvenser på kommunsidan”. Herr Sträng uttryckte då, dvs. för ungefär fyra år sedan, sin oro för ”utgiftsutvecklingen på längre sikt”. Vidare påminde finansminister Sträng om att regeringen redan hösten 1970 hade tagit — som det hette — ett väsentligt steg i riktning mot ett minskat tryck på de kommunala utgifterna genom att begränsa de statliga myndigheternas rätt att meddela nya råd och anvisningar för den kommunala verksamheten. Åtgärden ansågs emellertid inte tillräcklig, sade finansminister Sträng. Därför hade finansdepartementet under hösten 1971 inlett en översyn av tidigare meddelade regler och anvisningar för att nedbringa vissa kommunala utgifter. Översynen ägde rum i samråd med berörda departement, Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Och då budgeten för 1972/73 utformades, sade sig finansministern också ”ha sökt undvika att driva fram ytterligare kommunala utgiftshöjningar”. Men sedan har tydligen ingenting hänt, i varje fall inte i sak. När den kommunalekonomiska utredningen tillsattes i slutet av 1972, förutsatte man att vissa av de frågor som hade behandlats under det samråd som jag nyss nämnde om skulle tas upp av utredningen. Andra frågor — men främst av icke-ekonomisk natur — låg kvar hos finansdepartementet och överfördes 1974 till det nya kommundepartementet, där de resulterade i fyra departementsstenciler, som offentliggjorts så sent som i år. Det här har alltså varit mest formaliteter. Men vad har egentligen hänt under de här fem åren - i själva sakfrågan? Vilka praktiska konkreta resultat har man åstadkommit för att på kommunsidan minska belastningen av de här direktiven? I hur stor utsträckning har denna mängd av generella och speciella direktiv avskaffats eller luckrats upp? Vilka nya möjligheter har kommunerna fått att utnyttja det kommunala kunnandet och de kommunala strävandena att skära ner utgifterna? Är inte situationen i stort sett fortfarande densamma som den var när finansministern för fem år sedan klagade över utvecklingen? Vilka merkostnader medför de centrala myndigheternas planeringsiver och perfektionssträvanden på den kommunala sidan? Jag är, finansminister Sträng, medveten om att det kanske skulle föra för långt att i den här debatten få en fullständig redovisning i dessa hänseenden. Jag får väl, om det inte är möjligt att erhålla en sådan redovisning, komma tillbaka med en ny interpellation i början av nästa år och då begära en kartläggning av de kostnader som den centrala direktivgivningen medför och av de besparingsmöjligheter som finns, om man i högre grad än vad som nu har skett decentraliserar besluten till dem som är ansvariga för ekonomin. Jag vill påminna finansministern om att han själv i direktiven till den kommunalekonomiska utredningen strök under — och jag citerar finansministerns egna ord — ”att den från effektivitetsoch kostnadssynpunkt viktiga principen att den som har det funktionella ansvaret för en verksamhet även skall bära kostnadsansvaret också måste få betydelse för arbetsfördelningen mellan stat och kommun”. Översatt till vanlig hederlig svenska innebär den här väldigt långa och komplicerade meningen att ansvaret för en viss uppgift skall ligga hos den som betalar kostnaderna. Och så är det, som bekant, inte i dag. Och för det tredje, herr talman, har vi de två Hagauppgörelserna — spjärntagen mot inflationen — och de provisoriska skattereformerna! För kommunerna har dessa reformer — det säger bl.a. Lo — inneburit ”att de fått minskade skatteinkomster samtidigt som de fått betala de av staten uttagna höjningarna av arbetsgivaravgiften. Men i motsats till staten har kommunerna inte fått någon automatisk höjning av skatteintäkterna, eftersom deras skatteskala är proportionell.” — ”I den mån” —- fortsätter LO —- ”det anses vara politiskt önskvärt att tillgodose de uppgifter som kommunerna utför för sina invånare bör inte kommunerna längre utsättas för den ekonomiska press som de senaste skatteomläggningarna inneburit”. Kommunernas situation, menar LO, ”kräver en långsiktigare inriktning av det fortsatta skattereformarbetet”. Och LO har, liksom jag, en starkt kritisk inställning till den eftersläpning av kommuninkomsterna som sker genom den nuvarande uppbördsoch avräkningsordningen beträffande kommunala skattemedel. I själva verket har den kommunala ekonomin och inte minst det kommunala planeringsarbetet i allra högsta grad drabbats och försvårats genom det ”hattande” som under de senaste åren ägt rum på skatteområdet därför att regeringen inte kunnat samla sig till en genomgripande långsiktigt verkande skattereform. Det kommunala skatteunderlaget har genom snart sagt varje skatteuppgörelse holkats ur. Samtidigt har den personalintensiva kommunala verksamheten drabbats av höjda socialavgifter och höjda löneskatter. Nya sådana står som bekant nu och väntar bak knuten. Eftersom Gunnar Sträng tyckte att jag var otillåtet pessimistisk får jag väl härutöver hänvisa till vad kommunerna själva säger. Den hänvisningen gör jag då till den skrivelse som Kommunförbundet och Landstingsförbundet riktade till regeringen den 23 maj i år. Däri krävde kommuner och landsting garantier för att de skulle få en sådan andel av landets totala resurser att de kunde fullgöra de skyldigheter som ålagts dem. I själva verket har ju under de senaste åren en stark förskjutning ägt rum till kommunernas nackdel och statens fördel. Kommunerna och landstingen måste kunna —- framhöll de två förbunden — ”långsiktigt planera sin verksamhet och sin ekonomi”. Den framtida finansieringen av kommunernas verksamhet måste ”snarast få en mera långsiktig lösning”. Den redovisning som de båda förbunden gör av den kommunala verksamhetens utveckling under de senaste åren och av de nya uppgifter som väntar inom olika tunga sociala sektorer är oroande — om nu det ordet passar finansministern bättre än ordet pessimistisk. Utvecklingen leder, säger förbunden i skrivelsen, ”till en ekonomiskt ohållbar situation”. Även om de bidrag på totalt 1,2 miljarder kronor som staten åtagit sig att föra över till kommuner och landsting för att möjliggöra den överenskomna utdebiteringsbegränsningen för 1976 och 1977 hälsas med tillfredsställelse, ”måste den kommunala sektorns resursförsörjning få en sådan lösning att temporära åtgärder med verkan på kort sikt ej längre behöver tillgripas. Man kan inte år från år planera på det sätt som hittills skett, stryker man under. Kommunerna måste kunna överblicka de framtida finansiella förutsättningarna. De måste ha ett underlag för sin långsiktiga investeringsverksamhet, och de utredningar som sysslar med de här frågorna måste komma fram till en lösning. Mot den bakgrunden begär förbunden att ”regeringen utan dröjsmål vidtar åtgärder”. När skattestoppsuppgörelsen upphör vid utgången av 1977 måste kommunerna, säger de, ha en grund för en långsiktig lösning av sina finansieringsproblem. — Det här är alltså ord och inga visor, herr finansminister! Jag befinner mig tydligen i gott — eller i varje fall i mycket stort — sällskap när jag interpellerar och begär besked av finansministern om åtgärder. Jag tycker att jag har anledning — liksom de båda förbunden — att ge uttryck för en stark besvikelse över det utomordentligt magra svar jag har fått på mina frågor. Låt mig avslutningsvis, herr talman, påminna om att vi moderater under de senaste månaderna har råkat in i ett skarpt meningsutbyte med regeringspartiet om behovet av en långsiktig planering i det svenska folkhushållet. I den debatten har mot varandra ställts två alternativ: å ena sidan den nuvarande blandekonomin i stort sett och å andra sidan en centralt, långt driven planhushållning. Hela den socialdemokratiska partikongressen färgades ju av tron — eller skall vi säga övertron — på möjligheterna att lösa framtidens problem genom mer och mer planering. Jag tycker att alla de som ropar på planeringsåtgärder — och i själva verket med planeringsåtgärder avser planerade styrningsåtgärder — borde titta på den planering som har legat till. grund för förhållandet mellan statsmakterna och kommunerna under det senast förflutna halva årtiondet. På det området återfinner man inte mycket av den metodiska, långsiktiga planeringsverksamhet som även jag anser att inget modernt samhälle kan leva förutan. Till alla dem som talar för långtgående planeringsoch styrningsåtgärder i det svenska näringslivet får man alltså lust att rikta uppmaningen: Börja där hemma! Se till att den offentliga sektorns olika delar, som djupt griper in i varandra och som ju nästan helt och hållet är politiskt styrda, fungerar på ett tillfredsställande sätt, innan ni ger er in på nya områden! Jag tycker att finansministerns svar, som jag — hövlig som jag är — tackar för, på sätt och vis utgör ett vederläggande av planeringsanhängarnas alla vackra visioner. Och till sist, herr talman, upprepar jag frågan: Tycker verkligen finansministern fortfarande, efter de här 15 minuternas föreläsning, att regeringen bara kan passivt sitta och vänta och låta utvecklingen ha sin gång på det sätt den har förlupit under de senaste åren?

Herr talman! Ingen svävar i tvivelsmål om att kommunerna har det kärvt. Herr Strängs tystnad på den punkten och herr Bohmans inlägg är båda lika talande. Någon ytterligare allmän beskrivning av läget torde knappast behövas. Debatten om kommunernas ekonomiska situation rymmer en väsentlig principfråga och en stor praktisk fråga. Principfrågan är: Hur skall kommunernas självstyrelse kunna bevaras och helst vidgas? Den praktiska frågan blir då: Hur utformar man ett skatteoch bidragssystem som svarar mot den principen? Om man analyserar orsakerna till kommunernas svåra ekonomiska läge, finner man att rätt mycket härstammar från beslut där den här nämnda principen har glömts bort eller åsidosatts och där åtgärderna därför har kommit att vältra över finansieringsbekymmer på kommunerna. Den kritiken, som faller tillbaka inte enbart på regeringen utan också på riksdagen i dess helhet, låg bakom tillsättandet av utredningen om kommunernas ekonomi. Att medvetandet om försyndelserna på den punkten var större hos oppositionen än hos regeringspartiet belyses av det faktum, att utredningen beslutades mot regeringspartiets vilja. När herr Sträng hade svalt förtreten och började skriva på direktiven fann emellertid också han att problemen var värda en utredning. På annat sätt kan man inte förklara den utförliga och riktiga beskrivning av kommunernas många problem som finns i utredningens direktiv. Sällan har en utredning varit så väl motiverad. Från vårt håll hade vi naturligtvis hoppats att arbetet i utredningen skulle ha bedrivits snabbare. Snart har fyra år gått och något egentligt bidrag från utredningen i debatten om hur det skatteoch bidragssystem skall se ut som ryms inom principen fördjupad kommunal självstyrelse har vi inte fått. Under tiden har i stället herr Sträng slutit två avtal med kommunförbunden om kommunalskatterna. De har varit nödvändiga men måste självfallet ses som nödlösningar på ett problem som måste få en mera varaktig lösning. För de kommunalmän som brottas med svårigheterna inför 1976 är det emellertid ingen hjälp att bara tala om principer för en mera långsiktig lösning. Låt mig därför också säga något om de mest akuta problemen. I den överenskommelse som träffades mellan regeringen och kommunförbunden om skatterna för 1976 och 1977 finns intagen en bestämmelse om en s.k. kontrollstation. Den kom till — efter initiativ från oppositionen — helt enkelt därför att det är omöjligt att förutse allt som kan påverka en bedömning av utgifter och inkomster två år framåt i tiden. Det är alldeles klart att denna kontrollstation blir av mycket stor betydelse. Kommunerna behöver få ännu ett handtag inför 1977. Avtalens genomslag liksom prisstegringarna på övrig kommunal konsumtion kan nu avläsas i kommunernas budgeter. Det är väl alldeles klart att kostnadshöjningarna har blivit större än vad man kalkylerade med i överenskommelsen mellan regeringen och kommunförbunden. Det vore därför värdefullt för de kommunala förtroendemännen att i dag från finansministern få åtminstone den utfästelsen att man inte skall behöva gå från kontrollstationen med lika tomma fickor som när man kommer dit. De båda avtalen som ingåtts om kommunalskattestopp under 1970-talet är nödlösningar på ett svårt problem. De är nödlösningar bl.a. därför att man skjutit problemen framför sig i stället för att lösa dem. Efter skattestoppet 1972-1973 tog kommunalskatterna 1974 ett rejält kliv uppåt. Det var säkert i de flesta kommuner en alldeles nödvändig höjning, om man inte ville åsidosätta det man är ålagd eller det man tagit på sig gentemot sina invånare. Det är med de här erfarenheterna i minnet alldeles nödvändigt att riksdagen — i god tid innan det nuvarande skattestoppsavtalet löper ut — får tillfälle att diskutera hur kommunernas ekonomiska bekymmer skall lösas på litet längre sikt. Annars riskerar vi ett nytt kliv uppåt i kommunalskattestegen 1978. Det betyder att vi måste få ett bidrag till problemlösningen under 1976 från kommunalekonomiska utredningen. Låt mig ange ett par krav som måste uppfyllas i en sådan reform. Statsbidragen till kommunerna måste i större utsträckning få formen av ”klumpanslag”. Den nuvarande nästan absurda detaljstyrningen måste skrotas. Alla kommuner har i dag så mycket expertis till sitt förfogande att statsmakterna i långt större utsträckning kan överlåta detaljutformningen till dem. Men det viktigaste med en sådan omläggning är att den skulle ge större spelrum för den kommunala självstyrelsen. Kommunfullmäktige och nämnder måste få större rätt att fördela statsbidragen inom resp. verksamhetsfält. Detta gäller inte minst inom skolans område, och jag hoppas att den utredning som jag själv medverkar i — om staten, skolan och kommunerna — skall kunna ge ett bidrag till en sådan utveckling. Det andra kravet på innehållet i reformen måste vara att kommunerna får sina skattemedel snabbare än nu. Staten driver in alla skattemedel, även kommunalskatten. Därefter betalas skatten ut till kommunerna, men inte allt omedelbart. Kommunerna får ett förskott på sina pengar. Anledningen är att man måste avvakta de exakta inkomstberäkningarna, innan man vet hur mycket av den indrivna skatten som egentligen är kommunernas. Det är alltså självklart att skatteutbetalningen till kommunerna måste justeras efter ett par år. Men det borde vara lika självklart att betydligt större del av de faktiska skatteinkomsterna skulle kunna gå ut som förskott. Den nuvarande ordningen har medverkat till att driva upp kommunalskatterna. Eftersom inkomsterna alltid släpar efter måste utdebiteringen höjas för att man skall få budgeten att gå ihop. Detta problem blir naturligtvis större ju snabbare inflationen är. Just denna eftersläpning spelar därför en stor roll nu när inflationen pendlar kring 10 96. De här kraven från folkpartiet på en omläggning är inte nya. De har framförts flera gånger — bl.a. i brev förra hösten från Gunnar Helén till statsministern om kommunernas problem. Om jag i dag frågar efter en reaktion på en omläggning i den här riktningen från finansministern, så kan han alltså inte komma undan med att säga att man måste få tid att pröva frågan ytterligare inom regeringen. I sitt brev ställde herr Helén fyra krav på en effektivare utbetalning av kommunalskatterna — snabbare slutlikvid, större förskott, tidigare förskott och kommunalskatt på sjukersättning. Det råder enighet om att kommunerna bör ha ansvaret för åtskilliga av de reformer som ligger närmast i tiden. Jag tänker på utbyggnaden av barnomsorgen och förbättringen av hälsooch sjukvården. Det är och bör vara kommunernas och landstingens uppgift att ombesörja den utbyggnaden. Men det innebär samtidigt att kommunerna måste få ökade ekonomiska resurser. När det gäller barnomsorgen är ett beslut om ökade statsbidrag till kommunerna på väg. När det gäller vården innebar överenskommelsen i fjol mellan regeringen och Landstingsförbundet ökade statsbidrag, men om vi skall komma till rätta med köerna i långtidsvården och kunna bygga ut den uppsökande vården och hälsovården, måste både landstingen och kommunerna få ökad hjälp med finansieringen. En anledning till de ständiga höjningarna av kommunalskatten är ju att kommunerna får sin del av en inkomsthöjning, men inte mer. Staten får genom den progressiva skalan ständigt ökad andel av en inkomstökning. Den ordningen ger alltid staten en relativt större del av tillväxten i ekonomin än vad kommunerna får. När nu de viktigaste reformerna de närmaste åren gäller områden för vilka kommuner och landsting är och bör vara huvudmän, är det viktigt att slå fast att inkomsterna till det allmänna måste få en annan fördelning. Det kan innebära att expansion av statlig verksamhet får stå tillbaka för den kommunala expansionen. Prioriteringen av angelägna reformer skall inte ske kommunerna för sig och staten för sig utan totalt för den offentliga verksamheten — det har ju herr Sträng själv vitsordat i sitt svar. Om man då har satt vård och barnomsorg högst på listan måste man också se till att en större del av skatterna dirigeras till den verksamheten.

Herr talman! Den ene av interpellanterna har tagit upp frågan om en förstärkning av det statliga bostadsstödet och då särskilt frågan om ett statligt bidrag till de kommunala bostadstilläggen till folkpensionärer. Jag instämmer i vad som sagts därvidlag. Bostadsfinansieringskommittén föreslår ju ett bostadstillägg åt pensionärer på 400 kr. per månad, dock utan att tala om vem som skall betala. Vi har nu ett flertal bostadstillägg eller bidrag som utgår: bostadsbidrag till familjer med barn, till familjer utan barn, till handikappade och till pensionärer. Nog borde man samordna dessa bidrag, åstadkomma liknande regler och ha samma huvudman. Regionalt finns stora variationer i befolkningssammansättningen i kommuner och landsting. Antalet pensionärer varierar mellan 5 och 25 96. Ur rättvisesynpunkt anser vi att det är viktigt att en utjämning sker. Här förväntar vi att man verkligen gör en samordning och att staten tar huvudparten av kostnadsansvaret, och jag hoppas att finansministern vidtar åtgärder för att förverkliga detta. När finansministern i slutet av sitt svar uttalar att finansieringen av statens och kommunernas utgifter i sista hand faller tillbaka på samma hushåll och samma företag, så är det i viss mån riktigt. Men fördelningen på de enskilda blir ganska olika, alldeles speciellt när staten till sitt förfogande också har ett indirekt skattesystem. Moms och arbetsgivaravgifter tillför staten stora inkomster. Kommunerna har inte dessa möjligheter, och därför måste staten i större utsträckning bidra till den kommunala verksamheten. Detta kan ske genom övertagande av vissa uppgifter —t.ex. bestridandet av kostnaderna för bostadsbidragen som helhet —- och det kan ske genom någon annan kompensation till kommunerna på grund av det skattebortfall som kommunerna får genom systemet med arbetsgivaravgifter. Det är viktigt att kommunerna får ekonomiska resurser att utöva sin verksamhet.
Herr talman! Av två interpellanter blev det fyra, och skall jag utförligt bemöta dem alla tar det naturligtvis sin tid. Jag skall emellertid försöka besvara de mera avgörande frågeställningar som har rests från talarstolen. Jag vill börja med herr Berndtson. Herr Berndtson säger att något egentligt svar på interpellationen fick han inte, och det kan jag hålla med honom om. Frågan i interpellationen var ställd på följande sätt: Är finansministern beredd att skriva ut en extra bolagsskatt för att med den extra bolagsskatten finansiera en förbättring av kommunernas ekonomi och en del andra ting? Herr Berndtson drog den slutsatsen att han mellan raderna i mitt svar kunde läsa att det fanns inget specifikt intresse för att göra detta. Herr Berndtson har tolkat svaret alldeles rätt. Herr Berndtson fortsätter med att säga att när man talar om ”eventuella” kommunala skattehöjningar under 1977, så låter det för opti mistiskt. Och det är klart att ser man 1977 mot bakgrund av 1976 kan det verka litet djärvt att säga att 1977 bör skattehöjningarna måhända kunna bli eventuella. Jag vågar nog ändå säga det, därför att de utdebiteringshöjningar man beslutat om under den gångna hösten för att finansiera 1976 års kommunala utgifter har haft sin särskilda förklaring. Dessutom vet man att man har två år på sig i de kommunala församlingarna, och av anledningar som herr Berndtson känner till lika bra som jag är det kanske i valet mellan dessa båda år politiskt litet enklare att ta olusten under 1976 än under 1977. Jag tror därför inte att jag är överoptimistisk, om jag säger att vi bör ha en god chans att räkna med en markant skillnad i utdebiteringshöjningarna 1977 jämfört med 1976. Dessutom finns det ett annat och mera reellt underlag för min bedömning. Det har talats om de ekonomiska transaktionerna mellan stat och kommun och om den tvååriga eftersläpningen i uttaget, men det betyder ju å andra sidan att kommunerna under 1977 kan räkna sig till godo en preliminär utbetalning av skatt som i runt tal motsvarar 90-95 96 av den totala skatteutbetalningen. Denna preliminära skatteutbetalning är baserad på den utveckling vi har haft under 1975, och svenska folket har ju haft en mycket kraftig inkomstförbättring i år genom osedvanligt starka löneökningar. Detta kommer att innebära kraftiga preliminärskatteutbetalningar under 1977, betydligt kraftigare än man tidigare kunnat räkna med inom den kommunala sektorn. Jag kan tala om för herr Berndtson att höjningen av medelskattekraften —- som är det kommunerna skall leva på och hushålla med, om det inte kombineras med en utdebiteringshöjning — under hela 1960-talet och jag kan säga också under de första åren på 1970-talet har legat omkring 10 96. Egendomligt nog ligger den under 1976 på ca 13 96, och det mesta talar för att det kommunala skatteunderlaget under 1977 kommer att stiga till mellan 18 och 20 96. Detta är en väsentlig finansiell förstärkning av den kommunala ekonomin. Naturligtvis är den inte bestående. I så fall hade det väl inte egentligen varit några större finansiella problem. Men den är betingad av den speciellt kraftiga inkomstutveckling som vårt samhälle har haft under 1975. Där ligger i stort sett förklaringarna. Herr Berndtson ogillar fondavsättningar och tycker att vi i stället borde ha låtit de pengarna komma fram som en nettovinst hos företagen. Hälften av den vinsten skulle då ha gått till skatt till stat och kommun, och den andra hälften skulle ha gått till ökade utdelningar till aktieägarna. Det finns väl vissa chanser för att en del av de pengar som då skulle gått till stat och kommun hade gått till kommunala investeringar, men chansen att de i stället skulle ha gått till kommunal konsumtion är ungefär lika stor. Och det mesta talar väl för att de pengar som hade gått till aktieägarna hade blivit privatkonsumtion. Men nu är vår allmänna ekonomiska situation inte sådan att man direkt behöver ställa konsumtionssektorn i förgrunden vid en fördelningsbedömning. Det är framför allt industriinvesteringarna och andra investeringar som bör stå där, mot bak grund av vår bytesbalanssituation. Jag skall inte plåga kammarens ledamöter med att lägga ut texten om det ytterligare; det har jag gjort i många tidigare anföranden i ekonomiska frågor, och jag kan hänvisa till vad jag då sagt. Fondavsättningarna innebär emellertid att man får ut en investeringsaktivitet av varje krona. Det blir naturligtvis konsumtion i andra hand, när lönerna som utgår i anledning av den ökade investeringsaktiviteten omsätts i privat, personlig förbrukning, men det blir i alla fall primärt en investeringsaktivitet. Och den investeringsaktiviteten tar sig till större delen uttryck i förbättrad arbetsmiljö för de anställda, någonting som jag föreställer mig att också herr Berndtson sätter visst pris på. I övrigt är det fråga om en ökning av produktionsinvesteringarna, som just leder till vad jag anser vara absolut nödvändigt för framtiden, nämligen en starkare insats när det gäller investeringsverksamheten inom näringslivet. Ser man problemet på det här sättet — och jag kan inte se det på något annat sätt — är fondavsättningarna väl försvarbara i jämförelse med det alternativ som herr Berndtson lanserat. Herr Bohman var kanske ännu mera missnöjd med svaret än herr Berndtson. Det kan naturligtvis vara en rent konstitutionell skillnad; herr Berndtson ger mig från talarstolen intrycket av större lugn och balans än herr Bohman, så andemeningen i deras anföranden kanske är ungefär densamma. Herr Bohman sade att han inte fått svar på frågan, vilka åtgärder regeringen ämnar vidta; egentligen var det svar finansministern kom med ett goddag — yxskaft. Jag har tagit mig friheten att redovisa regeringens förhållande till kommunerna under de senaste åren. Det har resulterat i åtgärder som haft mycket genomgripande effekt på den kommunala ekonomin. Mot bakgrund av kommunernas utfästelse att hålla utdebiteringshöjningen inom I kr. under två år lyfts 1,2 miljarder över från statskassan till kommunerna. Vidare har kommunerna åtagit sig ett program för utbyggnad av daghem, fritidshem och familjedaghem utan att detta innebär någon extra påfrestning för kommunerna finansiellt. Dessutom innebär uppgörelsen att kommunerna får en ersättning även för de befintliga platserna när man efter en fyraårsperiod anpassat driftbidraget från 7 500 kr. upp till 14 500 kr., och detta gäller alltså inte de 100 000 nya platserna utan de 70 000-75 000 platser som redan är byggda. Jag kan också hänvisa till den uppgörelse regeringen träffat med Landstingsförbundet om finansieringen av sjukvårdskostnaderna samtidigt med överenskommelsen om de 1,2 miljarderna. Den uppgörelsen innebar att man till landstingen flyttade över 670 miljoner. Detta är enorma kraftansträngningar som gjorts från regeringens sida för att inom ramen för vad staten har möjligheter till, finansiellt och ekonomiskt, gå kommunerna till mötes. Man kan naturligtvis inte bara resonera som herr Bohman gör då han säger: 1960 betalade en person 2 500 kr. i skatt, och 1975 betalar han 10 000 kr. i skatt. Man får lov att se till allt annat som hänt under denna tid. Man får se på löneutvecklingen, man får se på graden av service och åtaganden från samhällets sida gentemot medborgarna. Alla dessa frågor har aktualiserats och lösts efter medborgarnas egna uppfattningar - i kommunala församlingar och i detta hus. Det är så man måste se på hela problemet. Jag tillät mig förut säga att herr Bohman sett för pessimistiskt på dessa ting och jag kan hänvisa herr Bohman även till vad jag nyss sade. I min kommentar till herr Berndtson vill jag säga att situationen, i varje fall för 1977, inte är så uppskakande för den kommunala ekonomin som man i allmänhet gör gällande. Däremot är jag den förste att erkänna att kommunerna på längre sikt — på samma sätt som staten på längre sikt — står inför enormt svåra ekonomiska problem, framför allt mot bakgrund av medborgarnas anspråk på att skatterna inte skall ta relativt större del av den personliga inkomsten än de gör i dag. Hela skattepolitiken — den ligger nu i stöpsleven i tre olika utredningar — måste klaras ut utredningsmässigt och diskussionsmässigt innan vi på allvar kan ge oss in och göra om den. Men jag skulle nog kunna säga att det kommer att bli bekymmersamt icke allenast för kommunerna utan naturligtvis också för staten — av skäl som herr Bohman är väl underrättad om — om jag ser det hela på längre sikt. Det kommer ständigt att vara bekymmer och man kommer ständigt att ha en känsla av att resurserna inte räcker till, helt enkelt därför att vi håller oss med ambitioner, lov värda i och för sig, som ständigt ställer ökade anspråk på den offentliga sektorn, det må vara stat eller kommun. Om jag tar bara några exempel från den kommunala sektorn så talades det 1960, det år som herr Bohman gick tillbaka till, inte mycket om daghem. Det har blivit en fråga som har aktualiserats gradvis, tills en uppfattning växt fram som måste tillmötesgås vad det än kostade. År 1960 spelade miljödebatten inte någon nämnvärd roll. I dag är miljövården något som vi har lagt oss ombord med — med alla de kostnader den medför både för enskilda företag och för stat och kommuner, kommunerna framför allt genom nödvändigheten att ordna reningsanläggningar och lösa saneringsfrågorna över huvud taget. Vi har idrotten, för att ta ett annat exempel. Räkna ishockeybanorna, ishockeyladorna och simhallarna 1960 och räkna dem 1975! Där har vi ett uttryck för den våldsamma explosion som har ägt rum därför att människorna har krävt det. Vi har långtidsvården, som har en helt annan omfattning i dag än den hade för 15 år sedan. Vi kommer följaktligen alltid att leva i en bristsituation med hänsyn till de ambitioner vi håller oss med. Så långt jag minns tillbaka har knapphetens kalla stjärna lyst över svenska folket när det gällt att tillgodose de anspråk som man vill ha tillgodosedda via offentlig sektor. Vi kommer att få leva så även i fortsättningen, även om vi gradvis åstadkommer förbättringar som man inte kunde ha drömt om för ett par decennier Nr 23 sedan. Vi går ändå omkring och säger, att läget är lika otillfredsställande Tisdagen den som vi tyckte att det var 1950 eller 1960. 18 november 1975 Detta var litet filosofi, herr talman, som jag kostade på mig men jag LL skall inte fortsätta med det, hur lockande det än kunde vara.

I hela denna verksamhet, där jag har haft nöjet att representera regeringen i de kommunala diskussionerna, har vi efter visserligen hårda diskussioner dock kommit fram till att gemensamhetsintressena är så stora att vi med ett enda undantag har kunnat lösa tvistefrågorna. Herr Bohman har haft sina representanter på den kommunala sidan. De har tagit efter det dåliga exemplet från herr Bohman på den rikspolitiska sidan och klivit av mitt under förhandlingarna eller i förhandlingarnas slutskede. Det är bara att beklaga att herr Bohman och hans partivänner envisas med att ha sina egna uppfattningar i dessa viktiga samhällsfrågor och vill skapa ett motsatsförhållande mellan stat och kommun, mellan situationen på den offentliga sektorn och på andra sektorer. Det är bara att beklaga detta. Det rimmar illa med den allmänna samförståndsanda som herr Bohman talar om när han på söndagarna står i talarstolarna. Han har ju hoppat av två gånger från våra Hagaöverläggningar, och hans representanter på den kommunala sidan har under det senaste året hoppat av ett par gånger i överläggningarna mellan regeringen och kommunerna. Herr Bohman tillät sig säga att det kommunala kunnandet när det gäller att skära ned utgifterna skulle — på något underligt sätt — hindras och hämmas genom föreskrifter från de statliga myndigheternas sida. Jag år angelägen att understryka att jag slår vakt om den kommunala suveräniteten.

Jag har här i kammaren och i offentliga uttalanden sagt att om en myndighet försöker se bort från dessa anvisningar, så är det kommunens skyldighet att underrätta regeringen om detta förhållande för att få rättelse. Det är klart att vi i vissa fall har fattat beslut om saker och ting som inneburit kostnadsstegringar för kommunerna. Under de senaste åren har det varit en allmän ambition att vi då också skall ta de ekonomiska konsekvenserna härav. Vi har fattat beslut om utbyggnad av färdtjänsten, 93 och vi har på den statliga sidan tagit de ekonomiska konsekvenserna av detta beslut. Detsamma gäller de beslut vi fattat beträffande daghem, fritidshem och familjedaghem. Jag kan inte erinra mig något egentligt beslut på det centrala planet som inneburit att vi lagt på kommunerna en uppgift och sedan vinkat med kalla handen när dessa gjort anspråk på att bli soulagerade. Vi kommer att försöka tillämpa den modellen även i fortsättningen. Herr Bohman överraskar mig då och då genom att åberopa Landsorganisationen som en speciell riktrote i sin politiska hantering. Jag tror att det ligger ljusår mellan herr Bohmans politiska funderingar och Landsorganisationens politiska ställningstaganden. Ett lösryckt citat ur ett offentligt utlåtande kan inte tas som uttryck för att Landsorganisationen på väsentliga områden ligger närmare herr Bohman än regeringspartiet. Det är så horribelt att jag inte behöver och förresten inte heller orkar argumentera längre på den punkten. När sedan herr Bohman för att få litet sprätt på sitt anförande börjar resonera om hattande på skatteområdet, får man väl tolka det så att han anser att det är ett hattande inom en mycket bestämd majoritet i den svenska riksdagen och att det bara är herr Bohman och hans partivänner som går omkring med sitt rena samvete och inte hattar. Det må herr Bohman säga, men vid de uppgörelser som på senare år träffats om skattepolitiken har det stått en bastant majoritet i denna kammare bakom regeringens uppfattning. För att nu ge centerpartister och folkpartister en handräckning när de utsätts för herr Bohmans hänsynslösa kritik kan jag säga att de gjort klokt i att bli ense med regeringen. De får naturligtvis finna sig i att bli beskyllda för att hatta på samma sätt som regeringen blir beskylld för detta. Jag har lagt märke till att den nye folkpartiledaren öppnat sitt samarbete med herr Bohman med vassa armbågar. Jag får väl ta herr Bohmans inlägg i dag som ett uttryck för att han vill visa att svinhugg går igen. Det är emellertid intressant att konstatera detta, eftersom herr Bohman mellan varven talar om det fina samarbetet mellan de borgerliga partierna. Jag tycker att herr Bohman är övermodig och förmäten när han ger sig ut och kritiserar som han gör med den lilla grupp han har bakom sig, inte bara här i riksdagen utan också bland svenska folket, även om den kanske blir några procent större i fortsättningen. Det skulle faktiskt kläda herr Bohman att dämpa tongångarna något. Jag vill sedan ta upp den fråga jag berörde sist i mitt inlägg. Det är ju så att pengarna skall tas av medborgarna, oavsett om det är kommunerna och deras finansministrar eller finansminister Gunnar Sträng som betalar. Man blir därför litet häpen när man lyssnar på en debatt som den vi för här i dag, där talare efter talare resonerar som om rikskassan till skillnad från de kommunala församlingarnas kassor hade outtömliga förmögenheter att ösa ur. Tyvärr är det ju inte på det sättet.

Så är den verkliga situationen. När jag satt och lyssnade på herr Bohman hade jag svårt att ta honom på allvar. Kan man verkligen fungera politiskt så som herr Bohman? Varje gång en besvärlig situation uppkommer i ett förhandlingsläge måste man ju överväga om man inte kan se bort ifrån sina specifika individuella synpunkter för att komma fram till en politisk uppgörelse som är nyttig och nödvändig för samhället. Men herr Bohman har vid varje sådan avvägning klivit av, och i våra kommunala diskussioner har hans partivänner klivit av. Sedan begär herr Bohman att man skall ta honom på allvar när han fri från allt ansvar deklarerar att det inte ankommer på honom att fundera över några samhälleliga synpunkter — han ser på problemet ur sin egen begränsade synvinkel. När herr Bohman gör sådana deklarationer och ställer sig utanför allt ansvar, då är det faktiskt litet magstarkt vad han här säger. Jag brukar ha en enorm fördragsamhet med herr Bohman, och jag brukar vara vänlig och snäll emot honom i alla mina inlägg. Men i dag går han faktiskt litet för långt, och jag har därför velat säga detta. Herr Bohman går omkring orerande och kritiserande när man i en fråga kommit fram till en uppgörelse som är nyttig sett ur samhällets synpunkt. Om herr Bohman bedömer en sådan fråga objektivt tänker han säkert innerst inne: det var tur att de som satt och förhandlade både på den rikspolitiska och kommunalpolitiska sidan var litet klokare än jag så att vi fick en sådan uppgörelse som denna. Herr Wikström begärde att jag skulle göra en deklaration om att kommunerna inte skall behöva gå tomhänta från den diskussion och förhandling som så småningom skall ske vid den s.k. kommunala kontrollstationen. Men vi för ju en kontinuerlig diskussion med Kommunförbundets representanter. Detta har blivit något av en praxis, och jag håller inte för otroligt att detta i viss mån kommer att fortsätta även i framtiden. Diskussionen har lett till ett par mycket betydelsefulla uppgörelser under det senaste året. På tjänstemannasidan på båda håll håller man nu på att skaffa fram det material som behövs när statens och regeringens representanter skall sätta sig ned och diskutera med kommunrepresentanterna någon gång i februari månad. Jag kan alltså lugna herr Wikström med att vi kommer att sätta oss ner och diskutera med varandra, och naturligtvis kommer kommunerna, skickliga förhandlare som de är och duktiga utredare och ämbetsmän som de har, att presentera ett material som är så pass utförligt när det gäller att bedöma den kommunala framtiden som någon begära. Men jag kan väl i dag inte stå och säga vad som kommer ut av detta. Självfallet vore jag en dålig förhandlare om jag innan man satt sig vid förhandlingsbordet talade om vilket resultat vi räknar med. Herr Wikström får helt enkelt nöja sig med att vi sätter oss vid förhandlingsbordet med ett ärligt uppsåt, liksom vi satt oss ner vid de tidigare förhandlingarna med kommunerna. Vid de tillfällena har vi lyckats komma fram till en uppgörelse. Herr Wikström hade en synpunkt som jag fäste mig vid. Den har en mer teknisk administrativ aspekt, nämligen att man från statens sida bör vara angelägen om att bidragen går ut i form av klumpanslag utan alltför mycket av detaljerade öronmärkningar och direktiv. Jag kan i stort sett dela herr Wikströms uppfattning om detta. Jag tror att kommunerna numera är så pass avancerade i olika avseenden att man med stort förtroende kan lägga slantarna i händerna på dem och räkna med att de blir placerade efter gott förstånd. Men av och till upplever vi i regeringen uppfattningar som talar för motsatsen. Jag satt i går tillsammans med statsministern och tog emot representanter för alla de svenska handikapporganisationerna, som aggressivt argumenterade för att det inte går att lämna klumpanslag till kommunerna, för då kommer våra intressen bort. Här måste regeringen gå in och öronmärka pengar och lämna hårda direktiv till kommunerna; annars blir vi bortspolade i den allmänna hanteringen. Det var så sent som i går som den deklarationen gjordes av en stor grupp medborgare i landet. Så frågan är inte så rätlinjig och enkel som man kan tro. Det får väl bli en kompromiss så att den önskvärda klumpbehandlingen av pengarna kompletteras med den detaljbeskrivning som i vissa fall kan vara befogad. Det var nog också herr Wikström som tog upp frågan om eftersläpningen i de ekonomiska transaktionerna mellan stat och kommun. Det är riktigt att herr Helén har skrivit det omtalade brevet och det har varit föremål för behandling och gett upphov till funderingar. Nu är det inte så enkelt att kommunerna ständigt förlorar på eftersläpningen. Det behövs bara att inflationstakten och lönestegringstakten framöver blir lägre än vad den varit under de två senaste åren — och det finns mycket som talar för att det är ett realistiskt antagande — för att eftersläpningen inte skall vara någon nackdel, utan i stället en fördel. Vi har under de senaste 10-15 åren haft ett par tillfällen där just den här eftersläpningen i utbetalningarna till kommunerna har givit kommunerna den kredit som man gärna talar om att staten regelmässigt tar från kommunsidan. Det hela är en fråga om den allmänna löneutvecklingen; i vilken takt den går och variationerna i den. Jag gjorde mig emellertid ett annat besvär när regeringen fick det här brevet från Gunnar Helén. Vi satte oss ner och talade om problemet utifrån den uppfattning som brevskrivaren tydligen har, nämligen att staten är en part och kommunen den andra parten som på något sätt står emot varandra och där man i en förhandlingsmässig situation skall dela på gracerna. Jag har velat se hela den offentliga sektorn som mera intimt sammankopplad och det tar sig bl.a. uttryck i vår skattetekniska uppläggning. Om jag skulle fortsätta den här tanken på att kommunerna svarar för sig och staten för sig så skulle jag naturligtvis göra en upp delning av kostnaderna när det gäller den skattemässiga administrationen, uppbörd och indrivning av kommunalskatt och restantierna på grund av att man inte får ut varje skattekrona som man skall ha ut. Nu slipper kommunerna förlora något på restantierna, för staten tar förlusten inte bara på de statliga skattefuskarna utan även på de kommunala skattefuskarna. Kommunerna är således ställda neutrala i det avseendet. Om man roar sig med att se de här båda parterna som två motstridande parter och gör denna beräkning blir slutresultatet litet överraskande. Då blir det faktiskt ett plus på kommunsidan i stället för det minus som man så gärna talar om i den allmänna diskussionen. Herr Hallenius tog allra sist upp frågan om att staten borde betala bostadsbidragen till 100 26. Det var kanhända de där sista 20 96 i de statskommunala bostadsbidragen som går över bostadspolitiska sektorn, och om jag fattade herr Hallenius rätt var det också ett önskemål om att staten engagerar sig i KBT, dvs. bostadsbidragen till folkpensionärerna.

De som skall betala är landets medborgare både som skattebetalare till staten och som skattebetalare till kommunen.

Herr talman! Jag skulle vilja diskutera frågan om kommunernas ekonomiska situation ur en annan synvinkel och en kanske i och för sig begränsad aspekt. Jag tror inte att man kan diskutera de ekonomiska svårigheterna för framför allt primärkommunerna och dra alla kommuner över en kam. Skall man få till stånd en god och varaktig lösning måste man gå in och titta på de enskilda kommunernas situation. Bara i den region som vi befinner oss i nu är det så att om man flyttar någon kilometer — över en gräns eller bara en gata — kan man få 4-5 kr. lägre kommunalskatt och en betydligt bättre service. Det finns i dag så stora skillnader främst mellan olika primärkommuner att man kan säga att dessa kommuner lever under helt olika ekonomiska villkor. De kommuner som har den högsta skatten i en region har också ofta de största svårigheterna. De svårigheterna ser man inte om man inte gör en ingående analys av kommunens ekonomiska situation. Högskattekommunerna har i regel låg skattekraft. I Stockholms län ligger de kommuner som har högst skatt f.n. på en skattekraft av ca 150 skattekronor per invånare. Genomsnittet i riket ligger på ungefär 160, men genomsnittet i Stockholms län ligger på 210. Det är alltså en enorm skillnad. Då skall vi ändå komma ihåg att det finns kommuner där skattekraften ligger långt över 210 skattekronor per invånare. Självklart är situationen för kommunen med 150 kr. i skattekraft helt olik jämfört med den kommun som har kanske upp emot 250 kr. Man kan inte bedöma dessa kommuner lika. Man kan rent av påstå att den sistnämnda kommunen med den höga skattekraften inte har några ekonomiska svårigheter. En av de här kommunerna i Stockholms län som har så hög kommunalskatt måste också betala nästan 6 skattekronor för att täcka räntor och amorteringar. Kommunen har expanderat snabbt, har låg skattekraft, stora barnkullar och stora sociala utgifter. De helt nödvändiga investeringarna för barnstugor, skolor, fritidshem m.m. belastar kommunen mycket hårt. Andra kommuner har stor skattekraft och de har haft en långsam expansion. De har också kunnat bygga ut sina investeringar på ett sådant sätt att de har haft möjligheter att skattefinansiera det mesta. Dessa senare kommuner kommer alltså att använda sina skatteinkomster till direkt service. Motsvarande pengar i andra kommuner går till räntor och amorteringar. I realiteten blir alltså standardskillnaden mellan de här kommunerna enormt stor, trots att de ligger i samma region och kanske inte har så förfärligt hög skillnad i skatteuttag. De här standardskillnaderna ser man inte direkt om man bara tittar på slutsummorna i budgeten, utan här måste man gå in och analysera de olika posterna. Enligt min uppfattning är det ett stort problem att en sådan ojämlikhet råder inom samma region, att man får leva under så olika förhållanden som nu är fallet. Jag vill peka på någon statlig åtgärd som direkt har påverkat den här situationen. För bara ca tio år sedan kunde man låna pengar på 20-30 år för kommunala investeringar. Nu får man låna på kanske 10-15 år, dvs. halva tiden. Det drabbar åter de kommuner som är fattigast. De kommuner som tvingas göra stora investeringar och låna så mycket som möjligt kommer i kläm. De kommuner som kan överföra mycket pengar från drifttill kapitalbudgeten klarar sig bättre. Jag har med mycket stor glädje läst det näst sista stycket i finansministerns svar, att vi nu får en utredning som skall se över det kommunala skatteutjämningssystemet. Men som representant för just de här kommunerna på Södertörn, som kanske har det allra svårast, vill jag säga att jag hoppas att man mycket noggrant kommer att penetrera de enskilda kommunernas situation. Det går inte här att röra sig med schabloner. Jag vill också säga någonting om det allra sista stycket i finansministerns svar, nämligen att kommunernas och statens utgifter i sista hand faller tillbaka på samma hushåll och samma företag. Det är inte alldeles säkert! Om t.ex. staten går in och täcker hela personalkostnaden i förskolan är det visserligen samma utgifter, men de drabbar inte samma hushåll på samma sätt som om kommunerna står för dessa utgifter. Det kan bli en rättvisare fördelning. Här i Stockholm har vit.ex. kommunala bostadstillägg, som vi bär i viss mån solidariskt. Det är alltså en stor hjälp för regionen. Kanske måste man söka sig fram efter delvis andra linjer än tidigare. Finansministern har, som han tidigare påpekat, ingen outtömlig kassakista. Men jag tror att man, när man skall lösa dessa problem i framtiden, kanske måste gå andra vägar än man hittills har gjort.
Herr talman! När jag fann uttrycket ”eventuella kommunalskattehöjningar” verklighetsfrämmande utgick jag från vad finansministern själv har sagt i sin proposition rörande åren 1976 och 1977. Det som skett i kommunerna i år visar att skattehöjningarna inte längre är eventuella utan faktiska. Sedan säger herr Sträng att det naturligtvis är bättre att ta obehaget av en kommunal skattehöjning nu än — jag förstår att det är det han menar — valåret 1976. Men kommunalskattehöjningarna är naturligtvis ett djupare och större problem än bara ett problem av valtaktisk natur. Det kan givetvis också bli olust över uteblivna sociala reformer. Jag tror att man i vilken kommunal budget som helst kan finna var prutningarna har satts in redan för att begränsa skattehöjningarna i år. Det är de sociala områdena man har tvingats pruta på: barntillsynen, hemhjälpen, servicen till pensionärerna osv. Och dessa behov är inte mindre nästa år, snarare tvärtom. All erfarenhet visar också att uppdämda behov slår igenom med desto större kraft. Så var det efter det förra skattestoppet, och så lär det också bli denna gång, om inte särskilda insatser görs. Vidare är det naturligtvis ointressant för kommunerna huruvida jag gillar eller ogillar fonderna och avsättningen till dem. Vad jag har talat om är att närmare en miljard kronor försvinner från kommunerna. Fondavsättningarna finns och verkar på det sätt som jag här har beskrivit. Därför menar jag att det heller inte kan vara omöjligt att med en extra bolagsskatt ta in de medel som behövs för att kompensera kommunerna för dessa förluster. Bolagsvinsterna är som bekant mycket höga. Det kan också vara viktigt att notera när man talar om att rikskassan inte är outtömlig. Finansministerns förhoppningar om att företagens avdragsgilla fondavsättningar skall komma stat och kommun till godo påminner om bonden som sade ”det kommer igen” när han gav grisen fläsk. Det är ändå obestridligt att skatteinkomsterna för stat och kommun minskar, men vilken framtida effekt fonderna kan få är däremot svårare att förutse. Nu brukar herr Sträng utgå från den filosofin att vad som är bra för företagen är också bra för samhället. Men så enkelt är det tyvärr inte. Det kan också vara tvärtom. En aktuell händelse i mitt hemlän tycker jag kan illustrera detta. Det är naturligtvis bra för det multinationella företaget Goodyear i Norrköping att plocka in hundratusentals kronor i statliga bidrag. Men det är inte bra för samhället om företaget lägger ned sin verksamhet och överlämnar till stat och kommun att ta ansvaret för tusentals anställda. Jag menar alltså att favörerna för företagen inte innebär några garantier för vare sig sysselsättning eller andra samhälleliga uppgifter. Slutligen gör herr Sträng anspelningar om att jag tydligen hellre skulle se att vinsterna utdelades i stället för att fonderas. Det faller på sin egen orimlighet. Herr Sträng vet ju att vpk begärt skärpt bolagsbeskattning, och det är också en av de frågor som tagits upp i interpellationen. Herr Sträng borde efter sin insinuation åtminstone liksom Fridolf Rhudin ha tillagt: Detta är en elakhet från min sida.

Herr talman! Jag är naturligtvis tacksam mot finansministern när han anser sig ha råd att visa en enorm fördragsamhet med sin motståndare herr Bohman. Denna fördragsamhet är rätt ofta ömsesidig. I det politiska livet liksom på andra håll gäller att som man ropar i skogen får man svar. Mot den bakgrunden kan man kanske ge uttryck för en viss förvåning när finansministern först inleder ett anförande med att klaga över att jag inte visat det lugn och den balans som han hade krävt men sedan strax efteråt själv i samma anförande talar om herr Bohmans orerande, kritiserande, negativism osv. Jag tycker att man skall titta efter bjälken i det egna ögat innan man rusar ut och letar efter grandet i motståndarens. Jag återkommer till uttrycket ”hattandet på skatteområdet”. Är det inte rätt, Gunnar Sträng, att det har varit ett evigt hattande under de senaste åren på skatteområdet, improviserade åtgärder som inte har löst Sveriges skatteproblem? När jag konstaterar det står jag sannerligen inte ensam i detta land utan har många människor med mig. Bakom detta hattande som herr Bohman ironiserar över, säger herr Sträng, står ändå bastanta majoriteter. Men skulle förekomsten av bastanta majoriteter ändra på det förhållandet att det har varit fråga om improviserade hattanden? Det gör väl inte saken bättre att det funnits majoriteter bakom åtgärder av den beskaffenhet som jag angivit. Att man har tvingats vidta åtgärder är en helt annan sak. Man har gjort detta därför att det varit bättre att göra något än att inte göra något alls. Men därmed är inte sagt att man skall vara tvungen att vara med på åtgärder som man menar får negativa konsekvenser — och det har ju det här hattandet fått, herr Sträng. Det har ju lett till en ökad samlad skattebelastning. Det har lett till att inflationen har blivit värre. Det har lett till de kommunalekonomiska problem som vi diskuterar här i riksdagen. Herr Sträng kan väl inte förneka att detta har blivit följden. Varför har det blivit så? Därför att man inte var beredd att vidta skattesänkningar, utan man skulle se till att omedelbart kompensera sig genom skattehöjningar på andra håll, skattehöjningar som totalt sett blev högre än motsvarande sänkningar. Det är detta som har inträffat. Och kritisera inte oss därför att våra förutsägelser och våra spådomar har slagit in! Jag tycker ni skall kritisera er själva för att ni inte begrep att detta måste bli konsekvenserna av de åtgärder som ni själva vidtog. Herr Sträng kritiserade mina kommunala kolleger därför att de hade hoppat av uppgörelsen om de kollektiva barnstugorna. Men varför gjorde de det? De gjorde det därför att de ville skapa rörelsefrihet; därför att de inte ville låsa sig för de mycket stora belopp det var fråga om för ett enda slags barntillsyn — den kollektiva barntillsynen; därför att de ville hålla handlingslinjen öppen, skapa möjlighet till valfrihet. Om man är ute för att tala om behov av besparingar, behov av att ta ett ansvar, skulle väl herr Sträng egentligen i stället ha berömt de här kommunala representanterna för moderata samlingspartiet därför att de inte rusade i väg och utan att tänka sig för låste sig för den här stora utbyggnaden och därmed begränsade möjligheterna att skapa valfrihet för Sveriges barnfamiljer. Till min stora förvåning gav herr Sträng uttryck åt förvåning över min kritik mot de generella och speciella direktiv som utfärdas av statsmakterna och myndigheterna över huvud taget som villkor för att man på kommunalt håll skall lyfta statsbidrag. Jag förstår inte förvåningen, därför att herr Sträng ju själv vid upprepade tillfällen stått här i kammaren och sagt att detta var tokigt och lovat att se till att de låsande bidragsreglerna förändrades och mildrades. Jag frågade i min interpellation: Hur mycket har egentligen åstadkommits i sak? Vilka besparingsmöjligheter har man åstadkommit? Hur mycket står fortfarande kvar av olika låsande bestämmelser på det sociala området, på byggnadsområdet och på många andra områden, där som villkor för statsbidrag krävs att vissa standardregler, mer eller mindre invecklade, skall följas? Kommunalekonomiska utredningen har ju helt nyligen levererat sitt första betänkande. Däri har man redovisat en del ”fallstudier” — det är en rätt egendomligt ord, men sådana är vi ju vana vid i riksdagen — där man undersöker olika fall av hur statsbidragsregler och statsbidrag har fungerat.

Då det gällde framtiden var Gunnar Sträng som vanligt optimistisk. Jag skall inte kritisera finansministern för det. Som finansminister bör man vara optimistisk — även om det naturligtvis är riskabelt att alltid vara så optimistisk att människor börjar fundera över prognosförmågan hos den som svarar för landets ekonomi på lång sikt. Herr Sträng redovisade vissa procentsiffror för medelskattekraftens höjning under åren 1976 och 1977. Jag vill inte bestrida de siffrorna. Jag har själv inte underlag för de här rätt höga procenthöjningarna, det är fråga om inflationspengar, det bör vi vara medvetna om. Om herr Sträng hade kompletterat redovisningen på plussidan med en redovisning på minussidan, hade resultatet då givit anledning till lika stor optimism? På minussidan står nämligen en inflation på kanske 10 96 i år och kanske 10 96 nästa år. Det är 3 miljarder varje år. Vad kostar höjda löner och höjda arbetsgivaravgifter kommunerna, och vad kostar det att uppfylla de stora krav som nu ställts på kommunerna? Räkna ut det och ställ det emot den genomsnittliga ökningen av skattekraften! Då undrar jag — jag skall inte göra något påstående här — om herr Sträng vågar tala om behov av kommunalskattehöjningar 1977 såsom bara en eventualitet. Jag undrar om inte herr Sträng i så fall kommer att vara litet mera konkret. Herr Sträng började sitt svar till mig med att säga att jag frågade vilka åtgärder regeringen kommer att vidta och inte tyckte mig ha fått något svar på frågan. Nej, det tyckte jag inte att jag hade fått. Sedan talade Gunnar Sträng -— till min förvåning — föraktfullt om ”den lilla grupp som står bakom herr Bohman”. Skulle man därför att man bara har en liten grupp bakom sig inte kunna föra debatt och framföra kritik och synpunkter här i riksdagen? Det kan väl i all rimlighets namn herr Sträng inte ha menat! Även det stora och mäktiga socialdemokratiska partiet var en gång ett litet parti. Jag skulle vilja veta hur ni skulle ha reagerat om man på något sätt förmenat er rätten att kritisera bara därför att ert parti var litet. Nu tycker vi inte att vi är ett så litet parti; i varje fall i dag — men det kan ju ändras — står 800 000-900 000 människor bakom oss. Det är klart att det inte är särskilt många — ni är ett par gånger så många — men då det gäller rätten att argumentera har vi samma rättigheter och samma krav som det stora och mäktiga socialdemokratiska regeringspartiet, och det vet jag att också finansministern tycker.

Bakom detta krav står också de båda kommunförbunden, som i skrivelsen från i maj i våras som jag citerade ur — en skrivelse som är utarbetad av, skulle jag tro, finansministerns egna partivänner — uttryckte liknande åsikter, och bakom kritiken av sättet att genomföra skatteomläggningar står också LO.

Det borde väl tvärtom ge styrka åt min argumentation, om avståndet är så stort som finansministern vill göra gällande. Det var inget lösryckt citat som jag återgav, utan jag läste upp vad LO har skrivit i sitt remissyttrande över skatteutredningens arbete, och herr Sträng känner med säkerhet till varifrån det citatet var hämtat. Sedan vill jag säga att jag kan vara tillräckligt lugn och balanserad för att kunna hålla med herr Sträng på en punkt. Det gäller herr Strängs beskrivning av framtiden och de enorma svårigheter och problem som ligger framför oss. Jag tror att svensk ekonomi i vidsträckt mening kommer att få besvärliga problem. Herr Strängs kartläggning av en del krav tycker jag också var rättvisande. Något som jag saknade var en uppgift om vilka konsekvenser för herr Strängs vidkommande detta leder till. Vilka rekommendationer skulle herr finansministern vilja utfärda med anledning av den här enorma problematiken, som finansministern själv talade om? Den bör leda till försiktighet, både på den kommunala och på den statliga sidan. Men vad jag talade om i hela mitt anförande var inte de absoluta bördorna på ena sidan och de absoluta bördorna på den andra sidan eller den absoluta bördan över huvud taget, utan det var om den inbördes fördelningen av resurser mellan de två stora kollektiven. Det förhåller sig obestridligen på det sättet — och det har de båda kommunförbunden också understrukit — att en växande andel av kakan flyttats över på staten till men för kommunerna, som får en minskande andel av de samlade inkomsterna samtidigt som uppgifterna blir tyngre för dem. Det är kommunerna som får bära konsekvenserna, och det är roten och upphovet till bekymren och till den här debatten. Kommunerna har som bekant inte alls de vapen som statsmakterna har för att angripa problemen. De har ingen progressiv beskattning, de har inga löneskatter att leka med, de har inga indirekta skatter att ta till om det skulle behövas. Jag vill mot den här bakgrunden dra några siffror i fråga om relationerna mellan stat och kommun. Kommunerna betalar i dag — och det vet Gunnar Sträng — 3 miljarder om året i moms till staten. Löneskatterna medför direkta kostnader för de kommunala arbetsgivarna som f. n. uppgår till 10 miljarder — i runt tal 2 miljarder på grund av Hagauppgörelsen. Detta är ju grunden till de 1200 milj.kr. som staten har åtagit sig att betala. Löneskatten reducerar tillväxten av det kommunala skatteunderlaget. Herr Berndtson tog upp frågan om arbetsmiljöfonderingen, som undandrar kommunerna mellan 750 och 900 milj.kr. bara i år. Varje procents inflation kostar kommunerna 300 milj.kr.; på de två åren 1976 och 1977 är det 6 miljarder kronor. Sedan har vi eftersläpningseffekten, som gör att pengarna blir mindre värda. Om jag har räknat rätt, gör det här ungefär 1 miljard mindre i reell inkomst för kommunerna än om vi hade ett annat uppbördsoch fördelningssystem än i dag. Det är alltså mot den här bakgrunden jag tycker att man från kommunalt håll har rätt att ställa krav på åtgärder som skapar en fast grund för en långsiktig kommunal planering. Om kommunerna inte har den fasta grunden för en långsiktig planering, kan de inte heller utnyttja möjligheterna att pressa kostnader, att förbilliga driften och därmed hålla skatteuttaget på en rimligare nivå än vad fallet annars blir. Jag upprepar —- även om herr Sträng nu kommer att gå upp och ironisera på nytt — att jag inte tycker att jag har fått svar på de här frågorna. Men i och för sig är det inte jag som är så intresserad av det svaret, utan det är kommunerna, det är de två kommunförbunden, som fortfarande inte har fått svar på sin skrivelse från maj, där de begärde att få klarhet för sin långsiktiga kommunala planering efter det att den uppgörelse som nu löper har gått ut.

Herr talman! Jag hade inte alls tänkt kommentera herr Bohmans inlägg, men efter hans synpunkter på Hagauppgörelsen blir jag väl nästan tvungen att göra det ändå. Jag tycker mig ha märkt att både i interpellationen och i debatten här i dag har herr Bohman velat antyda två inbördes oförenliga effekter av Haga-Il-överenskommelsen. Dels menar tydligen herr Bohman att lönekostnadsutvecklingen inte har hållits tillbaka, dvs. att bruttolönepåslagen i det senaste avtalet inte hade kunnat bli högre, dels vill herr Bohman hävda att Haga II har urholkat skatteunderlaget för kommunerna med ungefär 4 miljarder på fyra år. Det är uppenbart att moderaterna inte insåg värdet av Haga II — det var ju därför de hoppade av överläggningarna — men de bör väl bestämma sig för om de skall driva kritiken efter en linje; det är alldeles omöjligt att samma åtgärd kan ha båda dessa effekter. Sanningen måste väl ändå vara den, att utan omläggningen hade lönelyften under två år blivit mycket högre än de nu blev. Om utfallet för den enskilde inkomsttagaren skulle ha blivit detsamma utan skattesänkning, hade lönekostnaderna blivit långt större än den höjning av socialförsäkringsavgifterna som ingick i överenskommelsen, beroende på de högre marginalskatterna. Det är ett ganska trivialt faktum, som herr Bohman kan fråga vilken förhandlare om som helst. Men om nu herr Bohman ändå vill fortsätta polemiken mot skatteomläggningen, som ju från den 1 januari 1976 innebär att de allra flesta löntagare får 1600 kr. lägre skatt än som hade varit fallet utan Haga II, så bör han väl åtminstone bedriva den kritiken efter bara den ena av dessa båda oförenliga linjer. Herr Sträng gav kommentarer till mitt inlägg på tre punkter. I sak är väl herr Strängs besked nog för dem som skall förhandla vid kontrollstationen i februari. Det har ju förljudits att diskussionen där skall gälla även den kommunala ekonomin på sikt, och den omfördelning i fråga om skatteintäkterna mellan stat och kommun som jag aktualiserade i mitt anförande kommer naturligtvis att tas upp där. Jag är också tacksam för herr Strängs besked att detaljstyrningen av kommunerna genom statsbidragen successivt bör kunna reduceras. Så gav herr Sträng i sak ett svar på Gunnar Heléns brev med förslag om effektivare utbetalningsrutiner beträffande kommunalskatterna. Jag är ganska säker på att herr Helén, generös som han är, inte begär svar på brev utan kan nöja sig med tillmötesgående i sak.
Herr talman! Staten har ingen outtömlig inkomstkälla, sade finansministern. Det är jag väl medveten om, men det har heller inte kommunerna, utan vad det här är fråga om är en rättvis fördelning av kostnadsansvaret. När statsskatten på inkomster upp till 20 000 kr. rör sig om 4 96 och den kommunala utdebiteringen i regel ligger över 25 kr., drabbar detta i mycket hög grad just de lägre inkomsttagarna. Jag pekade också tidigare på de olika kostnader kommunerna har beroende på den procentuella andelen pensionärer. Kommunernas ökade inkomster under 1975 är i mycket hög grad en följd av inflationen. Kommunerna får ju inflationskostnaderna direkt, men täckningen får de först i efterhand genom det uppbördssystem vi har. Här bör en rättelse komma till stånd, så att vi får ökad rättvisa.
Herr talman! Vad herr Strömberg anförde är inget nytt för mig, och dessa frågor har diskuterats intensivt under senare år. Det är bl.a. också denna förändring i kommunernas inbördes skattekraft, som den har utvecklat sig under senare år, som föranleder att finansdepartementet nu ser över den kommunala skatteutjämningen. Direktiv med nya inslag kommer att offentliggöras inom de närmaste veckorna. Avsikten är att en utredning skall arbeta så snabbt att resultatet härav kan vägas in i det slutomdöme som den kommunalekonomiska utredningen har lovat vara färdig med 1977. Jag vill till herr Berndtson säga att det inte är så att kommunerna är fristående från intresset för fondavsättningen. Kommunerna har ett enormt intresse av att man har hög sysselsättning, att man har arbetsmöjligheter för medborgarna inom kommunen. Dessa fondavsättningar skapar garanterade arbetsmöjligheter och därmed också skattekraft till kommunen. En utbyggnad av näringslivets investeringar och en bättre miljöanpassning av arbetsplatserna är bra för näringslivet — om man nu vill använda det uttrycket — och låt mig säga att det ligger i näringslivets intresse. Men jämsides med detta följer både ett statsintresse och ett kommunalt intresse, nämligen intresset av att vi har sysselsättning för människorna, att de tjänar pengar och är goda skattebetalare. Jag vill vidare till herr Berndtson säga att även om han gör anspråk på att man skall höja nettovinstbeskattningen — dvs. bolagsskatten — så har det väl knappast varit hans tanke att man skulle kunna göra det i sådan utsträckning att det inte skulle ”ticka ut” inkomster även till aktieägarna. Man kan ju inte ta ut 100 96 i skatt av nettovinsten — det måste självfallet, såsom näringslivet fungerar, bli möjligheter till utdelning även till aktieägarna. Om man då slussar fram de här vinstpengarna till själva nettoredovisningen, så får man ett resultat där man även stimulerar den privata konsumtionen, som aktieägarna representerar. Om man i stället använder pengarna innan de slussas fram till nettovinsten för investeringar, som jag här har beskrivit, så tycker jag att man vidtar en riktig näringspolitisk åtgärd. Till herr Bohman vill jag i allra största korthet säga, att naturligtvis förmenar jag inte herr Bohman att som representant för en politisk minoritet tala fritt och kritisera. I varje fall har väl herr Bohman inte själv uppfattat saken på det sättet, för hans ambitioner i den vägen har ju aldrig varit blygsamma.

Jag tycker alltså att herr Bohman är litet för yverboren och litet för övermaga när han använder uttrycket fara omkring och hatta. Det ger ju intrycket att det bara är herr Bohman som begriper vad som är det riktiga. Detta må vara herr Bohmans uppfattning, men det skulle onekligen vara både klädsamt och hälsosamt om herr Bohman ibland tänkte att de som ingår i den stora grupp inom riksdagen som ställt sig bakom de senaste årens skattepolitik, på de premisser som har förelegat, är ju inte helt omöjliga rent intellektuellt och omdömesmässigt sett. Då kanske man inte begagnar uttrycket fara omkring och hatta, som herr Bohman nu med förkärlek använde. Jag skulle vidare till herr Bohman vilja säga att det ifrågavarande direktivet till myndigheterna ändrar naturligtvis inte, för att använda herr Bohmans uttryck, på de låsande bestämmelserna — de står väl kvar än så länge. Men det innebär att myndigheterna inte kan hänga på några nya lås, vilket man i annat fall skulle kunna befara, eftersom myndigheterna är fyllda av ambitioner att göra det bästa möjliga av sin speciella sektor, utan den möjlighet till överblick som naturligtvis regering och riksdag ändå måste hålla sig med.

Herr talman! Får jag först klara ut ett begrepp. ”Hatta” är ett orienteringsuttryck, finansminister Gunnar Sträng, som innebär att man inte går målmedvetet och rakt på en kontroll utan att man improviserar sitt vägval. När jag talade om att man hattat på skattesidan, menade jag alltså att att man årligen vidtog de åtgärder man just då ansåg påkallade utan inbördes sammanhang. Man har alltså hattat. man har inte haft någon målmedvetet långsiktig skattepolitik. Om man sedan skall anse kritiken vara ”nedsättande” gentemot dem som har vidtagit åtgärderna, eller om man skall anse det vara en ”nedsättande” kritik av åtgärderna som sådana kan ju var och en avgöra själv efter personligt tycke och smak. Jag menar att de åtgärder som vidtogs var dåliga. Man skulle i stället ha bestämt sig för att långsiktigt lösa våra skatteproblem. Om man sedan drar ut konsekvenserna av vad finansministern därefter sade, blir man bekymrad. Jag skulle alltså inte få fälla ”nedsättande” omdömen om en riksdagsmajoritet. Däremot skulle man tydligen få fälla sådana omdömen om en minoritet. Det kan finansministern givetvis inte ha menat. Här gäller det ju inte majoritet eller minoritet; vad vi här diskuterar är sakfrågor, oberoende av om det är en majoritet eller en minoritet som står för dessa. En majoritetsställning innebär inga som helst garantier för att det som majoriteten beslutat är den absolut bästa lösningen. Det instämmer säkert också finansministern i.
Herr talman! Finansministern avslöjade i sitt senaste inlägg något om direktiven till den kommande utredningen om det kommunala skatteutjämningssystemet och talade också litet om tidsfaktorn, när han sade att utredningen skulle arbeta så snabbt att resultatet kunde vägas in i den kommunalekonomiska utredningen. Jag noterar och understryker detta. Jag tror att det var ett mycket viktigt besked, som många kommuner i svåra situationer här i Storstockholm kommer att hälsa med stor tillfredsställelse.
Herr talman! Jag vill bara göra den enkla kommentaren att jag här med stort intresse tog del av upplysningen att begreppet hatta hade med orientering att göra. Det var nog en behövlig förklaring — även om jag har en känsla av att det var mycket av en efterhandskonstruktion.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat statsministern om regeringen anser att samordning bör ske mellan centrala myndigheter och regionala organs bedömningar av befolkningsoch sysselsättningsutvecklingen samt, om så är fallet, vilka åtgärder regeringen vidtagit och ämnar vidta för att få sådan samordning till stånd. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Vad först gäller herr Nilssons första fråga kan den besvaras med ja. Redan i beslutet om den aktiva lokaliseringspolitiken år 1964 ströks under att en samordning i tid och rum mellan regionalpolitik och övriga grenar av samhällsplaneringen är av utomordentlig betydelse för att samlade insatser skall kunna göras för en orts eller bygds utveckling. I propositionen påpekades särskilt den samordningseffekt som ett gemensamt utredningsmaterial har på olika delar av samhällsplaneringen. De skilda länsplaneringsomgångar som har genomförts har syftat till att ge underlag för en sådan samordning. När det gäller herr Nilssons andra fråga, om vad som gjorts för att få en sådan samordning, vill jag påpeka att Kungl. Maj:t — med utgångspunkt i 1972 års riksdags beslut om ett regionalpolitiskt handlingsprogram - år 1973 förordnade att statlig myndighet skall lägga resultatet av länsplaneringen, med de modifieringar riksdag och regering anger, till grund för sin planering. Motsvarande föreskrift bör utfärdas när länsplanering 1974 har utvärderats av riksdagen under år 1976. Jag kan tillägga att de överväganden som f. n. görs om länsplaneringens framtida utformning bl.a. utgår från att länsplaneringens samordningseffekter bör förstärkas. De åtgärder regeringen har vidtagit och enligt vad jag sagt avser att vidta innebär att den samordning uppnås som interpellanten efterfrågar.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Det är klart och klargörande — även för de statliga myndigheter på olika nivåer och sektorer som har anledning att iaktta detta. Jag hoppas att svaret kommer att lända till efterrättelse. Statsrådet och jag är alltså helt överens om den principiella sidan av saken. Jag skulle ha kunnat nöja mig med att säga detta i min kommentar, men jag tycker att det finns anledning visa att situationen inte är tillfredsställande som den är i dag. Det är därför jag har ställt min interpellation. Jag har i interpellationen pekat på samordningen på det statliga området, på central och regional nivå. I sammanhanget finns också den statliga sektorns planering i förhållande till kommunernas. Det finns många exempel på brister i båda dessa avseenden. Statsrådet pekar i svaret på ambitionen i riksdagsbeslutet år 1964 när det gäller samordningsfrågorna. Statsrådet framhåller också att det momentet är mycket starkt understruket i länsplaneringsomgångarna för att genomföra avsikten med regionalpolitiken. Jag tolkar svaret så att statsrådet fullt ut vill ge sin medverkan till att den statliga administrationen skall uppfylla de av riksdagen beslutade målsättningarna. Jag anser att detta är en mycket viktig principfråga — det var därför jag ställde min interpellation till statsministern. Statsrådet säger i svaret också att regeringen med utgångspunkt i 1972 års riksdagsbeslut om ett regionalpolitiskt handlingsprogram har förordnat att statliga myndigheter skall lägga resultatet av länsplaneringen till grund för sin planering. Motsvarande föreskrifter skall utfärdas när länsplanering 1974 har utvärderats. Jag är helt enig med statsrådet i de ambitionerna. Men systemet måste ju också fungera. Även på den punkten tror jag att vi är helt ense. Jag har i min interpellation visat på brister — det finns många flera exempel än det jag har tagit upp i interpellationen. Mot bakgrund av statsrådets positiva inställning i principfrågan förutsätter jag — även om det inte uttalas i svaret — att statsrådet är beredd att vidta åtgärder för att få den nuvarande ordningen att fungera bättre än den gjort hittills. De centrala förordnandena har tydligen inte trängt igenom i vissa statliga verk. En decentralisering av samråden mera till länsnivå än hittills tror jag skulle lösa många av dessa problem, som tydligen är svåra att lösa med centrala direktiv. Reaktionen centralt när det gäller det exempel jag har anfört i min interpellation är mycket intressant. Verket medger att det finns centrala direktiv om att man skall lägga befolkningsramarna till grund för sin verksamhet. Men samtidigt säger man att det föreligger skyldighet att utöka sina kunskaper om bosättningsmönstret och näringslivets struktur. I detta fall har verket gjort framskrivningar av 1970 års siffror och trender och dessutom gjort subjektiva antaganden. Verket i fråga påpekar att man har en annan uppläggning än länsstyrelserna och att verket också har andra syften. Då måste man fråga sig vilka de syftena kan vara. I det svar som verket har avgivit säger man ingenting om att man beklagar att kontakter inte förekommit eller att man i framtiden tänker ta kontakter. Man säger emellertid att man hoppas att de framskrivningar som i så många avseenden skiljer sig från länsstyrelsens prognoser ändå skall vara till nytta för länsstyrelsen. De förhållanden som jag har nämnt kan statsrådet och jag inte diskutera — jag är fullt införstådd med att statsrådet inte har haft möjlighet att studera just dessa exempel. Men jag har med exemplen, som har tagits från offentliga handlingar, visat att det finns anledning att uppmärksamma dessa frågor. Jag hoppas att statsrådet med den positiva inställning han har är beredd att snarast rätta till otillfredsställande förhållanden på detta område.

Herr talman! Bara några ord som kommentar till statsrådets svar på herr Nilssons i Tvärålund viktiga fråga om samordningen mellan regionalpolitik och övriga grenar av samhällsförvaltningen. Jag delar de framförda synpunkterna att en samordning är nödvändig om vi skall få de önskade effekterna av regionalpolitiken. Tyvärr måste emellertid jag liksom herr Nilsson i Tvärålund konstatera att den här samordningen alltför ofta saknas. Jag har tidigare här i kammaren i olika sammanhang haft anledning att peka på det. Herr Nilsson har i sin interpellation berört exempelvis vägbyggandets roll i den långsiktiga regionala planeringen. Låt mig vidga det något genom att ta upp kommunikationerna som helhet och deras roll. Ett typexempel är inlandsbanans betydelse för enskilda och näringsliv i Norrlands inland. Vi satsar mycket pengar på det inre stödområdet för att där skapa ökade sysselsättningstillfällen, eftersom skogslänen har sina speciella problem. Men hur samordnas den satsningen med de åtgärder som vidtas från andra organ? Mycket dåligt enligt min mening. Vid en konferens om inlandsbanans framtid som ordnades i våras i Vilhelmina med representanter från bl.a. berörda kommuner hördes många kritiska röster om att de lokaliseringspolitiska satsningarna motverkades av försummelser i fråga om såväl inlandsbanan som tvärgående kommunikationer. Ett annat område där jag tycker vi har anledning att efterlysa samordning är skolans område. Hur ofta har exempelvis inte skolmyndigheterna lagt ned små skolor på landsbygden och därmed direkt motverkat de strävanden som vi på det regionala planet har haft att slå vakt om en bygd. Detta är, herr statsråd, bara ett par exempel på vad jag tycker är en betydande brist på samordning. De strävanden som vi har i länsplaneringen och här i riksdagen motarbetas genom att liknande strävanden saknas i en del andra organ. Detta är definitivt inget isolerat Norrlandsproblem. I mitt arbete på länsplanet har jag stött på denna brist på samarbete i många olika sammanhang. Därför vill jag liksom herr Nilsson uttrycka förhoppningen att de föreskrifter som statsrådet utlovar när länsplanering 1974 har utvärderats verkligen skall leda till en förbättrad samordning. Det är endast på det sättet som de mycket stora satsningar vi gör på det regionalpolitiska Nr 23 planet kan bli effektiva. Det får helt enkelt inte vara så som det är f. n. att man satsar en massa pengar på lokaliseringsstöd men sedan inte följer upp det när det gäller att ge invånarna den service som de naturligtvis efterfrågar för att vilja bosätta sig och arbeta i den bygden. Om skyldighet för Jag hoppas liksom herr Nilsson att det verkligen skall bli en betydande = politiskt parti att förbättring på detta område. redovisa penningbidrag, m.m.
Herr talman! Herr Björck i Nässjö har frågat statsministern om denne vill dels lämna en redogörelse för det verkliga händelseförloppet när medel överfördes från Västtyskland och från en svensk facklig organisation till Finland för att användas där i fackliga valsammanhang och dels ge sin principiella syn på frågan om mottagande av bidrag från utländsk källa till politisk eller facklig organisation liksom lämnande av sådana bidrag till utlandet. Herr Werner har frågat mig om jag är beredd att framlägga förslag till lagstiftning angående redovisningsskyldighet för penningbidrag till de politiska partierna och om deras anslag och bidrag till andra organisationer. Herr Björcks fråga har överlämnats till mig för besvarande. Jag besvarar de båda frågorna i ett sammanhang. Jag skall börja med herr Björcks fråga angående händelseförloppet vid överförandet av medel till Finland. I den delen kan jag bara konstatera att det inte ankommer på statsministern eller annat statsråd att i interpellationssvar lämna en sådan redogörelse. F. ö. föreligger det enligt min mening tillräcklig information i den här frågan. Frågan om mottagande av bidrag från utländsk källa till politisk eller facklig organisation inrymmer vissa komplikationer. Som bekant finns det i brottsbalken en straffbestämmelse som avser tagande av utländskt understöd. Bestämmelsen som tillkom under andra världskriget riktar sig mot ”den som av främmande makt eller någon som handlar i dess intresse mottager penningar eller annan egendom för att genom utgivande eller spridande av skrifter eller annorledes påverka den allmänna meningen om statsskicket eller om åtgärder i rikets inre eller yttre styrelse”. Givetvis tillkom bestämmelsen inte för att hindra att ett svenskt demokratiskt parti tar emot understöd av ett utländskt broderparti. Den gavs emellertid en förhållandevis stor räckvidd, och enligt min mening framstår den i dag som olämpligt avfattad. Som bekant har utredningen 111 för översyn av brottsbalkens bestämmelser om brott mot rikets säkerhet i sitt tidigare i år framlagda betänkande föreslagit att bestämmelsen skall upphävas. Betänkandet övervägs f. n. inom justitiedepartementet, men jag kan redan nu säga att jag anser att mycket talar för utredningens förslag i den här delen. Av det anförda framgår att jag inte ställer mig främmande till tanken att parti här i landet kan ta emot bidrag från utlandet. Saken får dock bedömas från fall till fall. Mottagandet kan t.ex. utgöra ett led i ett brott mot rikets säkerhet och kan då självfallet inte accepteras. När det gäller frågan om att lämna bidrag till utlandet finner jag det naturligt att de partier som arbetar för internationell solidaritet också ger bidrag till sina utländska broderpartier eller till frihetsrörelser när det behövs och är möjligt. I synnerhet är det naturligt när det gäller bidrag till partier eller rörelser som är engagerade i kamp mot fattigdom och förtryck men också när det är fråga om bidrag till broderpartier i länder som ligger oss nära. Frågan om en offentlig redovisning av hur de politiska partierna finansierar sin verksamhet har behandlats av riksdagen vid ett flertal tillfällen. Senast skedde det med anledning av en motion vid 1973 års riksdag. Konstitutionsutskottet uttalade då att det var av stort värde om en bättre offentlig redovisning kunde komma till stånd. Beträffande formerna för en sådan redovisning ansåg utskottet i likhet med vad riksdagen tidigare hade uttalat att en frivillig överenskommelse därom mellan partierna var att föredra. Men då några överenskommelser mellan partierna inte kommit till stånd ansåg utskottet att tiden var mogen att på nytt överväga om en lagstiftning i ämnet borde införas. Utskottet framhöll emellertid att frågan fordrar ingående överväganden av principiell och lagteknisk innebörd. Utskottet gav också exempel på de svårigheter som är förknippade med en lagstiftning. Bl. a. framhölls att en lagstiftning självklart inte fick äventyra valhemligheten och att man måste beakta det angelägna från demokratisk synpunkt att partierna själva får besluta om sin organisation och sina inre arbetsförhållanden. Riksdagen godkände vad utskottet anfört. I enlighet med riksdagens ställningstagande får frågan alltså övervägas av regeringen i lämpligt sammanhang. Vad beträffar frågan om lagstiftning angående redovisningsskyldighet för partiernas anslag och bidrag till andra organisationer är situationen en annan. Intresset av öppenhet från partiernas sida är här betydligt mindre framträdande. Vidare skulle svårigheterna vid en lagstiftning vara i stort sett desamma som i fråga om redovisningsskyldighet för mottagna bidrag. Jag vill också erinra om att allmän enighet hittills har rått om att någon offentlig kontroll inte ens skall förekomma av hur partierna använder det statliga partistödet. När det gäller bidrag till utländska organisationer tillkommer också problemet att ett offentliggörande i vissa fall skulle kunna innebära risk för repressalier mot mottagarna i deras hemland. På det här området är därför något lagstiftningsinitiativ inte aktuellt.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Samtidigt beklagar jag att regeringen och justitieministern inte vill lämna riksdagen en redogörelse för händelserna i samband med överförandet av pengar från Västtyskland och Sverige till Finland. Formellt har justitieministern kanske rätt att vägra en sådan redogörelse. Men numera brukar man ju inte vara särskilt formell av sig inom justitiedepartementet, och det föreligger ett stort allmänt intresse av att få klarhet i vad som verkligen har hänt. Dessutom är det inte så som justitieministern påstår, att tillräcklig information i sakfrågan har getts. Det är ett påstående som innebär en stor överdrift. De oklara punkterna är fortfarande många. Därför vill jag uppehålla mig vid händelseförloppet en stund, trots justitieministerns och regeringens negativa inställning till en öppen redovisning. Den händelse som föranlett min interpellation har väckt stor politisk uppmärksamhet. Till detta bidrar de många motstridande och oklara be sked som lämnats från ledande socialdemokrater sedan affären kom till Nr 23 offentlig kännedom. Om statsminister Palme, partisekreterare Sten Andersson och andra inom socialdemokratins ledning tycker att deras parti har blivit orättvist behandlat av massmedia, så har man sig själv att skylla i mycket stor utsträckning. Hade man inte lämnat så många mot Om skyldighet för stridande besked, förnekat och förvanskat, så hade kanske allmänhetens = politiskt parti att intryck blivit bättre. Nu gjorde man inte så, utan försökte erkänna så redovisa penningbilitet som möjligt, skylla på andra, spela ovetande. drag, m.m. Fortfarande finns det oklarheter. Det är ett allmänt intresse att dessa så långt möjligt reds upp. Irritationen inför de många socialdemokratiska bortförklaringarna uttrycks rätt väl av vad den kände socialdemokratiske kolumnisten Gösta Söderlund skrev en tid efter avslöjandet: ”Det börjar komma litet för många bortförklaringar och undanflykter om de pengar, som de finländska socialdemokraterna sökte föra ut från Sverige. Fler undvikande förklaringar från fackligt och socialdemokratiskt håll bara förvärrar en redan tillkrånglad historia. Vad som nu behövs är inte ett par syndabockar utan en öppen och grundlig redovisning. Pappren på bordet!” Fortfarande är det inte klarlagt varifrån de västtyska pengarna ursprungligen kommer. Eftersom de kommer via Schweiz är det väl knappast hundraprocentigt klart att det verkligen är västtyska pengar. Min första fråga i sammanhanget blir alltså: Varifrån i Västtyskland, om de nu kommer därifrån, kommer pengarna? Min andra fråga anknyter till det märkliga transportsättet. Varför skulle pengarna föras just över Sverige? Har den svenska socialdemokratin tidigare tjänstgjort som mellanhand när det gäller stöd i olika riktningar? För det tredje gäller det de svenska pengarna. Alltihop kom ju inte från utlandet. 75 000 kr. kom från Sverige. Man frågar sig genast om detta är en engångsföreteelse. Det verkar inte troligt att det är så. Mycket talar för att man från svenskt fackligt och socialdemokratiskt håll relativt ofta bidragit med pengar till utländska politiska partier och fackliga organisationer. I detta avseende har jag flera frågor som jag tror att det är allmänt intresse att få klarhet i. Till vilka länder har man från det socialdemokratiska partiet lämnat ekonomiska bidrag? Vilka belopp har det rört sig om? Har pengarna förts ut med riksbankens kvitton? Har någon gång pengar gått till rörelser bakom järnridån som kämpar mot det politiska förtrycket där? Nu säger kanske herr justitieministern: Det där kan inte jag svara på. Det får herr Björck vända sig till det socialdemokratiska partiet för att få reda på. — Det är just vad jag har gjort med hjälp av riksdagens upplysningstjänst. Man har vägrat att svara. Jag kan ge herr justitieministern svart på vitt när det gäller den saken. Då vänder jag mig alltså till statsministern, justitieministern eller regeringen, beroende på vilken 115 man formellt vill välja i detta sammanhang, och begär en redogörelse i förhoppningen att man därifrån skall vara mera intresserad av att lämna besked än man varit från det socialdemokratiska partiets sida. I detta sammanhang finns det en principiellt viktig fråga som jag gärna vill höra justitieministerns uppfattning om. Det svenska Metallarbetareförbundet har gett pengar att användas av socialdemokraterna i ett finskt val. Men alla medlemmar i svenska Metall är inte socialdemokrater, trots kollektivanslutningen. Anser justitieministern det vara principiellt riktigt att svenska fackförbundsmedlemmar med sina medlemspengar tvingas stödja ett parti i ett utländskt fackligt val som de inte sympatiserar med? Just i Helsingfors, dit pengarna fördes av finska socialdemokrater, undertecknades i somras slutdokumentet från säkerhetskonferensen. Ett av de viktigaste resultaten var att man uttalade sig mot inblandning i andra staters inre angelägenheter.

Men vad är det för privata organisationer som är inblandade? Jo, bl.a. det svenska socialdemokratiska partiet vars ordförande är landets statsminister. Visst får man väl säga att det finska Metallvalet var en viktig inre angelägenhet i Finland. Det har hela tiden betonats i Finland att detta val skulle få en direkt betydelse på den finska regeringsbildningen, eftersom socialdemokratin i Finland inte velat binda sig för regeringsdeltagande förrän Metallvalet var klart. Då vill jag fråga justitieministern: Kan inte det som nu har skett tolkas så att påverkan i Finlands inre angelägenheter utifrån har skett? Om svaret på den frågan är nej, kan justitieministern tänka sig något annat fall där bidrag från eller via ett främmande lands regeringsparti kan komma i konflikt med slutdokumentet från Helsingforskonferensen? Så några ord om den rättsliga aspekten. Brottsbalken 19:13 stadgar förbud att mottaga stöd från främmande makt. De kommentarer som finns av våra ledande straffrättsexperter tyder klart på att tagande av utländskt understöd skall tolkas i vid bemärkelse. Mot denna bakgrund — och den här lagen gäller fortfarande — föreligger det ett allmänt intresse av att det i fortsättningen klargörs vilka regler som skall gälla för svenskt vidkommande. Det gäller dels mottagande, i den mån ett svenskt politiskt parti skulle göra sig skyldigt till sådant, dels i vilka former eventuellt svenskt stöd skall ges i framtiden. Nu säger justitieministern att han anser att förbudet mot tagande av utländskt understöd skall bort för svensk del. Han säger vidare att han inte ställer sig ”främmande till tanken att parti här i landet kan ta emot bidrag från utlandet”. Det är ett ganska märkligt ställningstagande. Nr 23 Med jämna mellanrum har förekommit uppgifter i pressen om att vissa partier på vänsterkanten, som med rätta kan betecknas som extrema — i så hög grad att de blir föremål för t.ex. telefonavlyssning — har fått == och får understöd från främmande makt via ambassader här i Stockholm. Om skyldighet för Då frågar jag: Är detta någonting som vi skall tolerera också i fortsätt — politiskt parti att ningen? På den punkten vill jag mycket gärna ha ett klart besked från — redovisa penningbijustitieministern. Alltså: Om ett parti som företräder en extrem sam = drag, m.m. hällsuppfattning emottager stöd från utländska ambassader i riket, skall detta då tillåtas och verkligen inte beivras?

Herr talman! Herr Björck i Nässjö har redan, före mig, påpekat det något underliga i att justitieministern besvarar denna interpellation och inte statsministern. Det är vissa frågor som endast statsministern bör svara på, och det är inte rimligt att begära samma sak av justitieministern. När herr Geijer säger att det här är en fråga om var pengar kommit från och vart de gått som regeringen inte har skäl att svara på, vill jag framhålla att herr Palme inte bara är statsminister i en svensk regering utan också ordförande i ett parti. Det måste väl ändå ligga i det socialdemokratiska partiets intresse att få klara upp en sådan här fråga, som har väckt ganska stort uppseende i Sverige, i Finland och i andra länder. Herr Palme har sagt vid flera tillfällen i radio och TV att han kan garantera att dessa pengar inte har kommit från den amerikanska organisationen CIA. Som herr Helén framhöll redan vid remissdebatten är det omöjligt att acceptera ett sådant påstående om man inte samtidigt vet vem som har skänkt pengarna. Jag kan inte säga att jag vet att A inte är ansvarig för förskingring eller liknande om jag inte vet vem som är ansvarig! Jag måste tolka herr Palmes uttalande så att han av sina tyska sagesmän vid besöket fick reda på vem pengarna kom från och inte bara att de inte har kommit från ett visst håll. Det har alltså inte lämnats någon upplysning om det. I Tyskland går det mycket bestämda rykten om att det skulle vara det tyska industriförbundet som ligger bakom dessa pengar, vilket ger en något annan belysning av frågan. Eftersom nu inte statsministern är här och inte heller herr Sten Andersson i Stockholm, som väl också känner till en del om de här frågorna, tvingas jag i stället rikta min fråga till den helt utanförstående herr Geijer: Kan herr Geijer på samma sätt garantera att inte dessa pengar har kommit från det tyska industriförbundet? Det skulle naturligtvis te sig litet lustigt för en del av de socialdemokratiska väljarna om Metallindustriarbetareförbundet i Sverige och socialdemokratiska partiet — utan att de kanske till en början har känt till varifrån pengarna kom, men sedan fått upplysning om det — har vidarebefordrat pengar från en sådan avsändare till de aktuella mottagarna.

Jag kan inte låta bli att påminna herr Geijer, som också levde på den tiden — även om han då inte hade samma politiska verksamhet som nu — om vad herr Palme talade om i den allmänpolitiska debatten, nämligen kosackvalet 1928. Också då diskuterades bidrag av detta slag. Vad hände 1928 vid kosackvalet, som det något oegentligt har kallats? Jo, kommunisterna och socialdemokraterna gick samman i en formlig kartell, vilket i och för sig var något nytt och väckte viss uppmärksamhet. Men den verkliga uppmärksamheten skapades av det förhållandet att det svenska gruvindustriarbetarförbundet och det ryska gruvindustriarbetarförbundet slöt ett till en början hemligt avtal i slutet av 1927 och sedan författade vissa resolutioner, där de tog avstånd både från svenska LO och från den internationella gruvarbetarfederationen. När detta så småningom avslöjades väckte det en oerhörd uppståndelse, som följde det socialdemokratiska partiet under hela valkampanjen. I den överenskommelsen stod det nämligen att båda parterna förband sig att förhindra industrioch arbetsfred. Det var självfallet att detta endast kunde gälla det svenska gruvindustriarbetarförbundet. Som ersättning för denna utfästelse skulle subsidier ges i händelse av konflikt. Det råkade också vara så att det svenska gruvindustriarbetarförbundet vid den tiden befann sig i konflikt. Det kom så småningom också fram att detta förbund hade mottagit 1 milj.kr. i understöd, vilket i dagens penningvärde motsvarar ungefär 5 milj.kr. Det var inte småsummor, utan betydligt mera än vad de finska metallarbetarna fick för sitt val. Det visade sig också när man började träffa de svenska gruvarbetarledarna att dessa pengar i flera veckor hade hållits tillbaka därför att man på den svenska sidan inte var särskilt benägen att publicera dessa resolutioner, vilket sedan i stället gjordes från den ryska sidan. På det sättet tvingades dessa resolutioner i de svenska gruvarbetarnas händer. Det valet resulterade i det största valnederlag som socialdemokratin lidit. Man förlorade 15 mandat, och alla förhoppningar om att tillsammans med kommunisterna bilda en regeringskoalition. Det borde alltså vara ett mene tekel för faran av att gå in för sådana linjer. Vi kan tänka oss hur det skulle se ut om vi verkligen, som herr Geijer nu är inne på, accepterade utländska pengar till val och liknande manifestationer i fortsättningen. Jag vill bara erinra om vad som hände 1948, då man på socialdemokratiskt håll gjorde en jättelik affär av den s.k. Molanderinformationen om pengar till folkpartiet, vilken sedan visade sig vara fullständigt felaktig. Men detta hann naturligtvis inte alls utredas före valet. Jag kan också peka på 1968, då den mycket skicklige och effektive partisekreteraren Sten Andersson gjorde en stor affär av hur moderata samlingspartiet samlade in pengar i Jönköping. Detta är Nr 23 västanfläktar mot vad som skulle hända om det i elfte timmen kastades Tisdagen den fram en uppgift om att moderata samlingspartiet tog emot subsidier till 18 november 1975 valet från något bestämt land eller någon bestämd organisation. gta ok Detta måste vara ytterligt allvarliga frågor, och det är märkligt att - Om skyldighet för justitieministern kan ta så lätt på dem. Vad menas med orden ”undan = politiskt parti att taget brott mot rikets säkerhet”? Låt mig anknyta till vad herr Björck = redovisa penningbii Nässjö nyss sade. I svensk politik får åtminstone politiska partier som = drag, m.m. kommit så långt att de är representerade i riksdagen statliga bidrag just för att man skall undvika missförhållanden av detta slag. Det vore ganska märkligt om det skulle bli sed, accepterat och lagligen riktigt och inte skulle väcka kritik från andra partier, om partier tog emot pengar utifrån. Var skulle detta sluta? Vi skulle kanske få ett nazistparti, som tog emot pengar från ett håll medan kfmli tog emot pengar från ett annat håll. Det skulle kanske, om det finns någon genomslagskraft i partiernas idéer, kunna föra ganska långt. Herr Palme införde en ny politisk teknik i den allmänpolitiska debatten. När herr Bohman framhöll att det var ganska värdefullt att vara född i och leva i ett land som Sverige, där vi har demokrati osv., gick herr Palme till riksdagskalendern och hittade där uppgiften att herr Bohman var född 1911, alltså innan vi hade fått den fullständiga demokratin genomförd. För att illustrera herr Palmes bevisteknik vill jag peka på ett annat ärende samma dag, nämligen frågan om pengar till Spanien. Herr Palme antydde att Gösta Bohman skulle ha haft fel, eftersom denne hade fötts på den tiden när demokratin ännu inte var genomförd. Jag vill inte alls använda samma bevisteknik, men jag kan ändå inte underlåta att nämna att herr Palme föddes i början av 1927. Avtalet med gruvarbetarna slöts mot slutet av 1927. Det är klart att det inte fanns något som helst samband mellan dessa två händelser, men jag ville bara nämna dem för att visa hur farligt det är att föra en bevisning längs sådana linjer. Jag vill således också efterlysa hur herr Geijer ser på denna fråga om att öppna Sveriges gränser för utländska bidrag. Den frågan är kanske för vår kommande politik viktigare än frågan om de bidrag som eventuellt har lämnats från Sverige och via Sverige.
Herr talman! Jag börjar med att bemöta herr Werner i Tyresö.

Nu ville herr Werner tolka uttrycket ”i lämpligt sammanhang” på det viset att det över huvud taget inte skulle finnas något lämpligt sammanhang. På den punkten vill jag bara säga till herr Werner att då har herr Werner inte förstått vad jag har menat. Jag vill gärna säga här att frågan är så pass viktig och så pass betydelsefull att den 119 verkligen inte förtjänar att läggas på hyllan eller stoppas ned i någon skrivbordslåda, som man ibland brukar säga, utan att den för oss i justitiedepartementet verkligen är aktuell. Det är bara det att jag i dag inte är beredd att gå mycket längre med hänsyn till att konstitutionsutskottet 1973 uttalat att det är en komplicerad fråga, som kräver en hel del överväganden om vilka vägar man skall kunna gå fram på. Jag har med detta egentligen bara velat säga att även om här finns svårigheter som gör att man kanske funderar både en och två gånger innan man handlar, så betyder det inte att vi har släppt tanken på att sätta till en utredning. Sedan vänder jag mig till herr Björck i Nässjö. Herr Björck upprepade ju vad vi alla redan har hört, vi som läser tidningar och som har följt med tidigare debatter i riksdagen.

Jag vidhåller alltså fortfarande att frågan har stötts och blötts och att det från ansvariga personer har lämnats så mycket information, att herr Björck borde kunna vara nöjd med det. Rent principiellt menar jag emellertid att det är fel att ta upp denna fråga som interpellation i riksdagen, med hänsyn till interpellationsinstitutets syfte och mening. Med adress också till herr Siegbahn vill jag erinra om att meningen med interpellationer är att de skall avse frågor till statsråd i angelägenheter som angår dennes tjänsteutövning. Även om nu herr Björck säger att han riktade interpellationen till statsministern - som ju också är partiordförande — är det i varje fall inte någon fråga som gällde statsministerns tjänsteutövning. Men herr Björck vill ändå fortsätta citera och tog upp några frågor i anslutning till huvudfrågan. En fråga gällde, om det var principiellt riktigt att Metall hade gett pengar till Finland, med den bakgrunden — menade herr Björck — att alla medlemmar i Metallindustriarbetareförbundet inte är medlemmar i det socialdemokratiska partiet. Herr Björck frågade därför om detta förfarande kunde anses vara principiellt riktigt. Det är en intressant fråga, herr Björck, men det är svårt att svara på den — både för herr Björck och för mig. Det är nämligen här fråga om en demokratisk organisation med egna stadgar, och det är ju i sista hand en fråga om att tolka en facklig organisations stadgar på den punkten. Jag är icke beredd att försöka mig på en tolkning härvidlag, eftersom jag inte vet om den kan vara riktig eller ej. Det kan egentligen i sista hand inte avgöras annat genom ett utslag i domstol. Principiellt är det över huvud taget en mycket intressant och svårtolkad fråga var gränsen går mellan den enskilde medlemmens rättigheter och de rättigheter organisationen som sådan har i olika sammanhang, så jag kan inte tillmötesgå herr Björck med att försöka mig på någon stadgetolkning i det sammanhanget. Sedan kommer jag till den fråga som både herr Björck och herr Siegbahn = Nr 23 särskilt har uppehållit sig vid, nämligen bestämmelsen i brottsbalken Tisdagen den 19:13. Jag vet inte hur herrarna har läst mitt svar. Jag noterade att ni 18 november 1975 båda gjorde gällande att bestämmelsen bör tas bort helt och hållet och I det nu skall vara fullständigt ”fritt fram” — ett uttryck som herr - Om skyldighet för Siegbahn använde — för bidrag från utlandet till svenska organisa = politiskt parti att tioner. Jag beskylldes av herr Siegbahn för att ta alltför lätt på redovisa penningbiden här frågan. Men då har nog herr Siegbahn läst svaret till herr Björck — drag, m.m. litet för hastigt. Det är ju så att det föreligger ett utredningsförslag om att bestämmelsen skulle tas bort. Detta utredningsförslag bearbetas f. n. inom justitiedepartementet. Vad jag sade var att man normalt inte brukar uttala sig i en fråga förrän man har kommit fram till en ståndpunkt som man avser att föra fram till riksdagen men att jag ändå redan nu kunde säga att jag anser att mycket talar för utredningens förslag. Jag gjorde emellertid en synnerligen viktig reservation — som egentligen är ett svar på vad herr Siegbahn och herr Björck här har dragit fram — genom att påpeka att saken måste bedömas från fall till fall. Är mottagandet ett led i ett brott mot rikets säkerhet kan det självfallet inte accepteras. Detta får väl anses vara så att säga några små spånor från det pågående arbetet i departementet, vilket ju ännu inte är avslutat, varför jag i dag inte är beredd att säga hur vi anser att de förslag skall hanteras som har kommit från utredningen. Vi är givetvis medvetna om att det inte är så enkelt som att bara stryka ett streck över paragrafen, utan att det krävs en hel del penetrering av vilka konsekvenserna av detta skulle bli. Därmed menar jag att de spekulationer som herr Björck och herr Siegbahn har framställt om innebörden av utredningsförslaget faller. Jag får väl be herrarna vara så vänliga och vänta till dess vi blir färdiga och kommer med ett förslag till riksdagen. Då har vi bättre underlag för en diskussion om hur vi skall se på den problematik som vi i det här sammanhanget har tagit upp. Herr Siegbahn ställde en direkt fråga till mig, om jag kan garantera att de här omdiskuterade pengarna inte kommit från det tyska industriförbundet. Jag kan inte svara på den frågan, herr Siegbahn. Jag har fått redogörelser från statsministern och från andra personer som haft med detta att göra, och det har inte i något av dessa sammanhang talats om pengar från något tyskt industriförbund. Jag kan inte ge herr Siegbahn någon annan upplysning i det här avseendet.

Herr talman! Jag finner det fortfarande väldigt beklagligt att herr justitieministern eller någon annan från regeringen inte vill ge besked på ett antal väsentliga punkter. Det är självklart att jag inte kan tvinga någon att göra detta, men jag kan däremot konstatera att på dessa punkter står frågetecknen kvar. Det gäller: 121 1. Varifrån kommer ursprungligen pengarna? 2. Till vilka länder har man tidigare lämnat ekonomiskt bidrag, i sådana här eller motsvarande sammanhang, från det socialdemokratiska partiet eller från svenska fackliga organisationer? 3. Vilka belopp har det rört sig om? 4. Har pengar av det här slaget — om de har förekommit — förts ut med riksbankens tillstånd? 5. Har det någon gång hänt att man från det socialdemokratiska partiet eller från en svensk facklig organisation har hjälpt någon form av rörelse bakom järnridån, där ändå en stor del av jordens befolkning lever? Särskilt ett svar på den sista frågan tror jag att många i Sverige skulle vara intresserade av. Jag har försökt få besked på den punkten. bl.a. genom att rikta frågor till det socialdemokratiska partiets internationella kansli, men där har man varit totalt ovillig att ge några svar. Det är en teknik som vi känner igen hos det socialdemokratiska partiet när det gäller pengar. För ett antal år sedan — det var 1970 — hade jag tillsammans med några andra medlemmar av Moderata ungdomsförbundet uppgiften att något försöka kartlägga det socialdemokratiska partiets finansiering — och mer slutna dörrar, mer tysta telefoner har jag aldrig upplevt i hela mitt liv. Där var den här öppenheten, som det så ofta talas om, inte särskilt markant. Herr talman! Naturligtvis får vi vänta tills riksdagen kan ta ställning till den här frågan. Det är ju riksdagen som beslutar huruvida vi skall avskaffa det nu gällande stadgandet.

Låt oss hoppas att det inte blir på det sättet.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Werner i Tyresö säger, att det här rör sig om två debatter. Mitt intresse i detta sammanhang gäller den fråga som har ställts av herr Björck i Nässjö, nämligen om Sveriges förhållande till utlandet, vare sig det gäller svenska bidrag till utländsk politik eller utländska bidrag till svensk politik. Den andra delen av frågan kan vi kanske debattera vid ett annat tillfälle, och jag vill inte här gå in på ett bemötande av herr Werners något färgade skildring av hur moderata samlingspartiet finansierar sin verksamhet. Herr justitieminister! Jag har faktiskt hunnit läsa denna korta passus, och som komplettering till vad herr Björck sade vill jag bara konstatera att det centrala i herr Geijers yttrande är att man skall kunna ta emot bidrag från utlandet. Sedan finns det en underlig mening som säger att saken skall bedömas från fall till fall. Men en lagstiftning måste självfallet vara generell. Det kan inte vara så att herr Geijer vill förbehålla regeringen rätten att säga att när regeringspartiet tar emot pengar är det bra, men när moderaterna gör det är det inte bra. Det enda som åberopas är att om mottagandet strider mot rikets säkerhet skall det inte accepteras. Det är verkligen att vara mycket anspråkslös i sina fordringar. Det är klart att om man kan konstatera att det från ett visst land har lämnats pengar för att spränga kustartilleripjäser i luften, så måste det vara ett lagstridigt bidrag. Men eftersom vi nu diskuterar den här frågan hade det varit högst önskvärt att man fått några principer. Och jag kan inte förstå vilka principer som skulle göra det önskvärt att de olika politiska partierna eller liknande organisationer skall få ta emot pengar för verksamhet av rent politisk natur eller där intill. Vi har det väl ändå så gott ställt ekonomiskt i vårt land att detta problem över huvud taget inte skulle behöva uppstå. Det hade därför varit tacknämligt om justitieministern gjort ett allmänt uttalande om att utländska bidrag till politisk verksamhet i Sverige är icke önskvärda och att det är längs de linjerna som arbetet i justitiedepartementet fortskrider.